Fru talman! Jag har tydligen uttryckt mig otydligt. Jag har inte sagt att Gotlandstillägget har funnits sedan 1971. Det var då man införde det statliga stödet för resor från Gotland. Tre år senare kom tur-ochretur-färjorna att omfattas av det statliga stödet. Det särskilda Gotlandstillägget tillkom betydligt senare. Jag kan inte minnas riktigt vilket år det var.

Fru talman! Vi har all anledning att tro att det är många som följer den här debatten och det beslut som riksdagen kommer att fatta. Det är nog inte bara gotlänningar utan också en stor mängd fastlänningar, som på olika sätt har beröring med ön och både dess invånare och dess näringsliv. Det är självfallet viktigt för näringslivet och för de fastboendes möjligheter att få sin försörjning på ön hur vi ordnar trafiken till ön. Men det är också viktigt för gotlänningarna att någon gång kunna ta sig till fastlandet. Inte bara för dem som sitter i riksdagen utan också för andra kan det vara en fördel att kunna komma hit för att uträtta ärenden och besöka släktingar osv. Jag tror därför att detta beslut, som jag upplever att det finns en bred enighet kring, har stor betydelse för många människor.

Detta redovisades sedan i budgetpropositionen 1993 och fick till följd att den parlamentariska kommittén, som redovisade detta betänkande från början, kom att lägga fram de förslag som är basen till den nuvarande propositionen. En sak som jag tror är särskilt bra och betyder mycket för framtiden är att Gotland har varit mycket väl representerat i kommittén och i arbetet, och det har funnits goda möjligheter att ta hänsyn till de gotländska synpunkterna i hela beslutsprocessen. Fru talman! För oss i regeringen har det varit mycket viktigt att komma fram till ett förslag som är det bästa möjliga. Självfallet kan man säga att det på några punkter skulle ha kunnat vara annorlunda. Det är alltid så när många parter är inblandade. Men det här är grunden för en upphandling som skall starta om riksdagen fattar beslutet. Det är viktigt att komma ihåg att det här är principer, där själva upphandlingsförfarandet inte skall vara alltför upplåst av en massa detaljbeslut. Det har funnits ett antal ledbegrepp i hela detta arbete. Det har varit att grunden självfallet skall vara bra förbindelser för passagerare och näringsliv, två fastlandshamnar, miljön, säkerheten och slutligen att kostnadsramen skall ligga fast. Utifrån dessa ledord kan man säga att basen är att staten också i fortsättningen skall garantera en tillfredsställande person och godstrafikförsörjning. Den skall anpassas efter både näringslivets och passagerarnas behov. Om jag börjar med det första ledordet, kan jag konstatera att dagens trafik ganska väl tillfredsställer näringslivets behov av transporter. Men det har också inneburit att vissa avgångar sker på tider som inte är så särdeles bekväma för passagerarna. Det faktum att man nu kan ta större hänsyn till persontrafikens behov tror jag därför kommer att ha stor betydelse, inte minst för turistnäringen, som faktiskt också är en viktig näring. Gotlandskommittén föreslår en separering av gods och persontrafiken. Tom Heyman säger att han tror på att separera på sikt. Jag tycker i och för sig också att det är ett intressant förslag, inte minst med tanke på den tekniska utvecklingen, som gör att vi kommer att kunna se betydligt mer snabbgående färjor i framtiden. Men samtidigt har vi sagt att det skall finnas en garanterad bastrafik, som skall vara stommen i trafiken mellan Gotland och fastlandet. Jag tycker då att man skall ta hänsyn till de sakerna i den kommande upphandlingen. Det får nämligen inte bli så att den konkurrerande trafiken leder till att bastrafiken orsakar ökade kostnader, så att ramen om 175 miljoner kronor, som också är ett mål, spräcks. Det var det första ledordet. Det andra ledordet handlar om två fastlandshamnar. Man kan fråga sig varför regeringen i dag inte vågar säga vilka fastlandshamnar det skall vara. Många har uttryckt det här i kammaren. Karin Starrin säger att det nu är dags att uttala att det skall vara Jag vill säga samma sak i det här fallet - det vore fel av riksdagen att i dag säga att det skall vara dessa två fastlandshamnar. Det är också en fråga om att åstadkomma bästa möjliga upphandling. Låser man fast de här två hamnarna i dag har man också begränsat möjligheterna till en optimal upphandling. Två fastlandshamnar medför en möjlighet att minska andelen fastlandstrafik. Tom Heyman var inne på att det är ganska billigt med sjötransporter. Det är helt riktigt. Samtidigt är det ett miljömål i sig att vi skall minska vägtrafiken. Den tredje riktlinjen är kostnaden. Vi bedömer att det går att ha en tillfredsställande transportlösning till och från Gotland inom ramen 175 miljoner kronor. Det finns också andra krav, inte minst statsfinansiella, som säger att vi inte skall öka den ramen i dag och att det inte finns några förutsättningar att göra det i framtiden heller. Det skulle i så fall innebära att man fick ta de pengarna från något annat anslag, Banverket, Vägverket eller liknande. Även där är behoven uppenbara. Den fjärde riktlinjen gäller sjösäkerheten. Sjösäkerhetsfrågorna står högt på dagordningen. Det är ett absolut krav att den nationella färjetrafiken, precis som den internationella skall ha högsta, möjliga säkerhet. Därför är det viktigt att man vid upphandlingen tar hänsyn till de absolut högsta sjösäkerhetskraven för den framtida Gotlandstrafiken. Den femte riktlinjen handlar om miljön. Sjöfarten är på många sätt ett utmärkt transportmedel, även för miljön. Men vi skall komma ihåg att det finns uppenbara miljöproblem även med detta transportslag. Det handlar framför allt om utsläppen av svavel och kvävedioxider. Sjöfarten står faktiskt för en ganska stor andel av de här utsläppen. Eftersom sjöfarten totalt sett är en internationell näring, jobbar vi internationellt med både sjösäkerheten och miljöfrågorna. Vi kommer inte att avstå från att ställa krav på sjöfarten nationellt. Det handlar om krav på lågsvavligt fartygsbränsle på Gotlandstrafiken. Det här kravet finns redan i dag, och det skall självfallet fortsätta att drivas. Men det handlar också om att man bör ställa krav på katalytisk avgasrening på Gotlandsfärjorna. I upphandlingen kommer de här miljökraven, precis som sjösäkerhetskraven, att vara mycket, mycket högt ställda. Fru talman! Jag kan inte undvika att diskutera högstprisregleringen och Gotlandstillägget. Det här tillägget infördes 1976 när det gamla sjötillägget slopades. Det var då meningen att det skulle vara ett provisorium - ett provisorium som har hållit i 20 år. Det skulle ske genom frivillig samverkan och egentligen inte genom reglering. Många har kritiserat det här Gotlandstillägget. Alla har sagt att det är orättvist. Det är svårt att kontrollera. Det går inte att göra en bedömning av om det verkligen gynnar Gotland. Det är många som säger att det i verkligheten inte gynnar Gotland utan de åkeriföretag som har mest trafik på fastlandet. Andra säger återigen att Gotlandstillägget kanske inte är så bra men att de vill ha kvar det tills de hittar något bättre. Problemet är att det inte har funnits några chanser att hitta någonting som är bättre. De som vill ha kvar tillägget medger mycket ofta att det inte är bra. Jag tycker då att det är ett anständighetskrav att man i så fall föreslår något annat. Man kan fråga varför man inte tar bort Gotlandstillägget på en gång, eftersom det vore lika så bra att göra det. Regeringen har nu valt att successivt ta bort detta med 0,2 procentenheter per år. Det handlar helt enkelt om att det skall ske under rimlig tid, eftersom det innebär ekonomiska förändringar. Det skall då ske på rimliga villkor. Det här innebär inte att all statlig subvention till Det frågas om regeringen har någon plan B om det här inte blir bra. Nej, regeringen har ingen plan B. När det gäller förändringar av det här slaget är det nämligen helt rimligt att man skall följa upp en avveckling och utvärdera den. Vi måste ändå förutsätta att det här kommer att bli bra. Jag tror att det kommer att ge ett bra resultat. Då finns det ingen anledning att ha någon plan B i rockärmen. Fru talman! Jag är övertygad om att det här beslutet som riksdagen nu kommer att fatta kommer att ge goda förutsättningar för att vi skall få en bra färjetrafik till och från Gotland också fortsättningen. Det ger stor frihet vid upphandlingen, och det ger möjlighet att skapa ett trafiksystem som är miljövänligt, säkert och ger god trafikförsörjning. Vi behöver den här lagstiftningen som en speciallag för att förtydliga behovet av de garantier för Gotlands trafikförsörjning som finns. Man kan också se det som en komplettering till EU:s cabotageförordning. Det är en speciallag till den.

Fru talman! Kommunikationsministern tog upp frågan om separering av gods och passagerartrafik. I det sammanhanget tycker jag att det kan vara värt att notera att det före monopollagstiftningens tid fanns en konventionell lastlinje till Gotland från Stockholm - den gick från Hammarbyhamnen. Det var en gammal, konventionell och liten båt, och genom att lagstiftningen kom hindrades rederiet att utveckla sin verksamhet. Man kunde inte förnya sitt tonnage; man hade bara koncession för att driva verksamheten med den befintliga båten, och när den tog slut fick trafiken läggas ned. Hade en konventionell linje kunnat utvecklas och drivas hade det funnits ett alternativ. Nu försvann det, och som ett resultat av det hanteras farligt gods nu med s.k. avlysta turer: En jättefärja, som har ett nypris på ungefär 2 miljarder kronor, går iväg med full besättning och någon enstaka lastbil ombord i båten. Detta är ett exempel på hur felaktigt och kostnadsdrivande det här monopolavtalet har blivit för trafiken. Jag hoppas därför att man vid den framtida upphandlingen noga undersöker möjligheterna att också etablera konventionell linjetrafik som inte tar passagerare.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande är tanken att separera gods och passagerare inte ointressant, men hur det i så fall skall gå till bör då diskuteras i upphandlingsomgången.

Fru talman! Vi fick höra här av kommunikationsministern att det gäller att skapa förutsättningar för bästa möjliga upphandling och att det gäller att ge tydliga och klara riktlinjer. Då kan inte jag och Centerpartiet komma ifrån att det skulle vara mycket mer tydligt och klart att redan nu ange vilka två fastlandshamnar det är fråga om, så att de företag som räknar på det här kan jämföras på samma villkor. En annan aspekt som jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern om är den klausul som gäller i det nuvarande avtalet om avveckling av det nuvarande avtalet och de valutaförluster som eventuellt kan uppstå. Hur kommer det att hanteras? Kommer det att påverka den kommande upphandlingen? Det är viktigt att vi lämnar tydliga besked om det nu. Vi har i olika föredragningar från Kommunikationsdepartementet fått höra att de skadestånden på något sätt måste vägas in när man prövar den nya upphandlingen. Jag är mycket, mycket angelägen att vi får ett klart besked av kommunikationsministern på den punkten.
Fru talman! Jag är väl medveten om att Karin Starrin och Centerpartiet tycker att riksdagen i dag borde ta ställning till de två hamnarna. Nu är helhetsbedömningen den att det här blir en fråga för upphandlingen - och det är uppenbarligen också det som majoriteten i riksdagen har för avsikt att stödja. Jag ser fördelar med det - det måste jag säga. Det innebär att det blir större möjlighet för upphandlarna att diskutera bl.a. sådana saker som vi diskuterade i förra replikskiftet, separering av gods och passagerare. När det gäller skadeståndsfrågorna och eventuell kompensation för valutaförlusterna pågår det en analys av det nuvarande kontraktet på departementet, och jag kan inte säga någonting mer om det nu. Men en sak är säker: Det kommer inte att påverka upphandlingen - det beskedet kan jag ge i dag.
Fru talman! När det gäller nationella miljökrav är jag väldigt glad att kommunikationsministern kommer att driva de krav som bl.a. Miljöpartiet har förordat, inte minst i den sjöfartsmotion som vi lämnade in under allmänna motionstiden. Där pratar vi just om katalytisk avgasrening och lågsvavliga bränslen. Kommunikationsministern påpekade att man skulle lämna ett vettigare alternativ om man var emot Gotlandstillägget. Det var ungefär så som vi uttryckte det. Jag sade i mitt anförande att man borde hitta någonting bättre innan man tar bort det helt. Då har vi alltså samma åsikt - det är bara det att vår slutsats blir annorlunda. Jag vet inte om det är min eller Miljöpartiets skyldighet att konstruera en modell och lägga fram ett förslag, men det var ju bra att veta att vi har initiativrätt på det området. Jag kunde inte undgå att notera att jag inte fick något svar av kommunikationsministern angående valutaförlusterna. Jag har ändå delvis fått svar. Det innebär att kommunikationsministern inte tänker beröra dem - hon tiger som en mussla i det sammanhanget. Det är också ett svar.
Fru talman! När det gäller Gotlandstillägget kanske jag skall klargöra min uppfattning. Jag tycker att så många år har gått och det har inte kommit fram något förslag om att man skulle göra ett mer rättvist tillägg eller ett tillägg som skulle gynna åkerinäringen eller transportköparna på Gotland. Det tycker jag tyder på att tanken med Gotlandstillägget kanske inte har varit så bärande som man kanske trodde. Från början sade man ju att det skulle vara ett provisorium. Jag tror att det är bra att riksdagen vågar ta ställning för att avveckla det stödet. Jag tror att det blir bättre och schystare konkurrens på det sättet.
Fru talman! Jag noterar om igen att kommunikationsministern inte kommenterar mina påpekanden om valutaförluster. Om man nu skall spekulera i varför man inte har kommit på någonting när det gäller Gotlandstillägget kan man lika gärna spekulera över varför ett permanent stöd har funnits kvar i 20 år. Någon funktion måste det ju ha fyllt - inte sant?
Fru talman! Visst kan man spekulera över varför det har funnits kvar så länge - det skulle jag kunna ägna mig länge åt. Men det är ju bra att riksdagen nu äntligen kommer till skott och vågar ta det här ansvaret. Valutaförlusterna kommenterade jag i repliken till fru Starrin. Jag sade att vi på departementet just nu håller på med en analys, och under det pågående arbetet kan jag inte gå in och ytterligare ta ställning i den frågan.

Fru talman! Goda kommunikationer är en förutsättning för en positiv utveckling på Gotland. Med de speciella förhållanden som gäller för Gotland som ö och med dess näringslivsstruktur är det en självklarhet att kommunikationerna är viktiga. Det är viktigt att näringslivet på Gotland - småföretagen, servicenäringen, jordbruket och övrig verksamhet - har samma möjligheter att bedriva verksamhet och att utvecklas som man har i övriga delar av landet. Det är också viktigt att gotlänningar kan resa till och från fastlandet till samma kostnad som vi fastlänningar har för resor på likvärdiga avstånd på fastlandet. Därför är beslutet om Gotlandstrafiken både en viktig regionalpolitisk fråga och en jämställdhetsfråga, inte minst för gotlänningarna. Detta har tagits upp tidigare i den här debatten. I betänkandet betonas det på flera ställen att staten även fortsättningsvis skall garantera en tillfredsställande person och godstrafikförsörjning mellan fastlandet och Gotland. Detta kan icke nog understrykas. Just Gotlands möjligheter att utvecklas jämbördigt med övriga landet har varit ett motiv för att staten skulle påta sig det här ansvaret. Staten har det ansvaret sedan 1971. En bra färjetrafik är i det avseendet av avgörande betydelse för statens möjligheter att uppfylla detta åtagande. Jag tycker inte att majoritetens förslag till fullo lever upp till de krav som ställs när det gäller att forma riktlinjerna för hur en sådan här upphandling skall gå till. Alltför många frågor lämnas öppna. Det i sin tur ger utrymme för osäkerhet och instabilitet. Just osäkerhet och instabilitet är livsfarliga för allt vad utveckling heter. Företag och andra som är beredda att arbeta vidare, utveckla och investera samt satsa på Gotland måste veta vilka villkoren är och vad som för framtiden gäller från trafik och transportsynpunkt.

Jag har funderat över det egentliga motivet för regeringen att inte ange vilka hamnar som skall trafikeras. Vi fick höra av kommunikationsministern att det gäller att ekonomiskt osv. finna den bästa upphandlingen i den här situationen. Jag är dock inte säker på att det bara är det som är motivet. Är det kanske så att regeringen helt plötsligt, om kostnaderna överskrids, kan ta bort trafiken från någon av de här hamnarna och hitta på andra destinationer? Det här är en mycket viktig fråga för stabiliteten i trafiken i framtiden. Vi har sedan länge en tradition när det gäller trafikföringen på Oskarshamn och Nynäshamn, vilken har visat sig vara effektiv. Detta ger en klar hänvisning om en rationell trafikförsörjning i nord-sydlig riktning på fastlandet, något som gynnar inte minst Gotlandsintressena. Jag tycker att det är naturligt att riksdagen här och nu slår fast att det här skall behållas även i framtiden. Om någon mot förmodan skulle vilja vara mindre generös mot Gotland och genom det trafikpolitiska beslutet här minska förutsättningarna för utveckling på Gotland står inte utvecklingen runt Gotland, i Baltikum och i övriga länder runt Östersjön, stilla. Detta berörde Håkan Strömberg tidigare. Tvärtom händer det mycket i nämnda område som kommer att främja tillväxtmöjligheterna också på Gotland. Men det förutsätter att tillräcklig hänsyn tas till det vid utformningen av Gotlands färjetrafik. Mot bakgrund härav - men också av det skälet att trafiken, särskilt sommartid - har mycket stora toppar är det angeläget att inte utesluta flexibla lösningar som fångar upp det här. En sådan åtgärd vore att inte slå igen några dörrar för möjligheterna till s.k. viatrafik med Gotland. I motioner har jag under många år vid flera tillfällen fört fram möjligheten att öppna sommartrafik mellan Gotland och Västervik men även mellan Öland och Gotland. Det finns en lokal socialdemokratisk motion från Kalmar län där man tar upp sådana frågor som tas upp i samband med betänkandet. Vidare finns det en bred lokal opinion för sommartrafik mellan Västervik och Gotland och mellan Öland och Gotland. En rad starka skäl talar för en sådan sommartrafik. Jag utgår från att de är väl kända. Av tidsskäl skall jag emellertid inte upprepa dem. Det innebär inte att de inte skulle vara lika aktuella i dag som de tidigare varit. Detta har också uppmärksammats i utskottet av centerpartisten Karin Starrin. Resultatet därav är en reservation - ett reservationsförslag som jag tycker också borde bli riksdagens beslut här och nu. Om det blir riksdagens beslut skulle det innebära en viktig komplettering och en styrka för Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 om trafikuppläggning m.m. Så några ord om högprisregleringen och Gotlandstillägget. Här föreslås en successiv avveckling. Centern har ställt sig bakom det förslaget, och det kan också jag göra. Det oroar naturligtvis gotlänningarna, och inte minst näringslivet på Gotland, om de inte får veta mer än att det skall ske en avveckling. Jag tror inte att Gotlandstillägget går att avveckla utan vidare, om man inte pekar på någon väg att hitta något annat i dess ställe. I centermotionen pekar vi på just möjligheten att omsätta fraktstödet inom Norrlandstrafiken till gotländska förhållanden. Det är en viktig markering för att säkerställa jämställdhetsaspekten och stabiliteten i trafikförhållandena och för att Gotlands näringsliv skall kunna fungera på villkor som är likvärdiga med villkoren för övriga landet. Skulle ett borttagande av Gotlandstillägget få konkurrensnackdelar för Gotland måste åtgärder omedelbart vidtagas för att eliminera nämnda nackdelar. En annan viktig jämställdhetsfråga för Gotlands del är hur staten ser på färjetrafiken i förhållande till vägtrafiken på fastlandet. Det skall inte behöva kosta en permanentboende gotlänning mera att åka färja än det kostar att färdas motsvarande sträcka på väg med bil. Den s.k. vägprincipen tas upp i centermotionen 1995/96:T21. Där föreslås också att färjelinjerna anknyts till vägprincipen genom att de klassificeras som riksvägar. Det ger ytterligare stabilitet åt trafikföringen och tyngd åt jämställdhetsaspekten. Med det anförda, fru talman, ber jag att få instämma i vad Karin Starrin sade i sitt anförande samt i hennes yrkanden om bifall till reservationerna 4 och 12. Dessutom yrkar jag bifall till reservation 5. Beträffande övriga moment yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Ett par kommentarer till detta med hamnar. Att riksdagen i dag avstår från att fatta beslut om vilka dessa två hamnar skall vara, och det handlar om två - det lät på Agne Hansson som att man skulle kunna gå ifrån det, men det är inte möjligt - innebär inte att vare sig Nynäshamn eller Oskarshamn är utesluten. Om det skulle ge det bästa avtalet, och det finns mycket som talar för det, bli de kvar. Men finessen är att det ger en frihet att diskutera detta i anbudsförfarandet. Precis som jag uppfattade att Agne Hansson var är jag positiv till den s.k. viatrafiken - det har jag skrivit också i propositionen - inte minst med tanke på utvecklingen i våra östra grannländer men också med tanke på den tekniska utveckling som vi kan se på sjöfartsområdet.

Nu tror jag inte - det är min övertygelse - att så blir fallet.
Fru talman! Jag har fortfarande väldigt svårt att förstå finessen med att inte tala klarspråk när gäller vilka hamnar det skall vara. Det måste ändå vara en förutsättning för att nå ett bra och effektivt upphandlingsresultat. Jag förstår inte hur regeringen i en sådan här situation kan bolla med olika hamnalternativ. Vi vet att det redan finns kapital nedlagt på de aktuella platserna. Vi vet att effektiv trafik pågår där. Jag har väldigt svårt att förstå hur man skall lyckas att upphandla och få det effektivare i andra hamnar. Jag tolkar kommunikationsministern välvilligt när jag, underförstått, förstår att hon är inne på dessa två alternativ. Det är nämligen inte oviktigt att man har ett hamnfäste mot söder och ett mot norr för att få rationalitet i trafikföringen också på fastlandet. När det gäller viatrafiken har jag noterat den positiva inställningen. Jag hoppas att det skall gå att utveckla den. Låt mig påminna: Glöm inte Västervik och Öland i sammanhanget. De tillhör det koncept som skulle kunna stärka detta trafikalternativ. Slutligen noterar jag välvilligheten från kommunikationsministern att återkomma om det skulle gå snett med avvecklingen av Gotlandstillägget. Vi har noterat det i vår motion. Vi har också anvisat en väg som skulle stärka jämställdheten. Jag hoppas att det skall vara möjligt att lösa det så.

Fru talman! Det är roligt att kunna konstatera att det finns så stora kunskaper här i riksdagen och att det sagts så många positiva saker om Gotland. Gotlandstrafiken är den enskilt viktigaste frågan för oss på Gotland. Trafikutskottet har i sitt betänkande angett att staten, i likhet med vad regeringen föreslagit, även fortsättningsvis bör ha ansvar för att det finns en tillfredsställande trafikförsörjning med färja till och från Gotland. Utskottet bedömer att de av regeringen föreslagna riktlinjerna är väl ägnade att främja en tillfredsställande utveckling av Gotlandstrafiken. Utskottet förutsätter att regeringen för riksdagen kommer att redovisa resultatet av trafikupphandlingen. Regeringen föreslår i propositionen att utgångspunkten skall vara en av staten garanterad bastrafik på två fastlandshamnar. Vi har i vår motion fört fram att bastrafiken skall ske mellan hamnarna Visby Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. Skälet till det är att det efter långvarig utveckling visat sig att dessa förbindelser är de som bäst svarar mot näringslivets och befolkningens samlade behov. Vi har också motionerat om att färjelinjerna skall klassificeras som riksvägar och ges vägnummer. Våra färjelinjer kan jämföras med de järnvägar och vägar som finns i övriga landet. Eftersom vi ser färjetrafiken som våra vägar, är det också naturligt att vi ser Vägverket som huvudman för trafiken. Staten har genom Vägverket ansvaret för övriga vägar och färjor, och vi anser att vår väg till Gotland genom färjetrafiken skall ses på samma sätt. Som en följd av detta kan det också vara lämpligt att staten äger färjorna. Vi har återigen i tidningarna blivit uppmärksammade på att staten kan förlora kapital vid övergång till ny trafikoperatör. Vi har även framhållit att Gotlandstillägget inte kan avvecklas utan kompenserande åtgärder. En avveckling skulle få mycket svåra konsekvenser för det gotländska näringslivet. Redan små kostnadsökningar för godstransporterna kan för vissa viktiga produktionsgrenar på Gotland innebära att konkurressituationen blir ohållbar. Här säger utskottet att regeringen anser att staten även fortsättningsvis bör ha ett ansvar för att godstrafiken till och från Gotland erbjuds tillfredsställande villkor och utvecklingsmöjligheter och att denna godstrafik även fortsättningsvis kommer att subventioneras via transportstödet. Utskottet konstaterar att regeringen har uppmärksammat problemen med fraktkostnaderna. Staten har möjlighet att omgående motverka uppkomsten av eventuella problem. Detta tar vi som ett löfte. Med anledning av det vi tar upp i vår motion om att vägprincipen skall gälla och vårt förslag om att ett kapacitetsanpassat vägpris kan vara en modell för att genomföra detta, anför utskottet att utskottet förutsätter att taxorna också fortsättningsvis kommer att vara skäliga och rimliga men vill inte ange ytterligare riktlinjer för taxesättningen. Fru talman! Vi har fått vår motion avstyrkt, men vi upplever ändå att trafikutskottet väl satt sig in i problemen bl.a. genom besök på Gotland och vid samtal med företrädare för samhälle och näringsliv. Utskottet har också konstaterat att färjetrafiken har en avgörande betydelse för Gotlands utvecklingsmöjligheter och att det gäller såväl näringslivet som befolkningen. Det vi behandlar i detta ärende är riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken. Regeringens förslag till riktlinjer är allmänt formulerade. Enligt utskottet avser regeringen att, efter det att ett preliminärt trafikavtal tecknats enligt angivna riktlinjer, återkomma till riksdagen. Utskottet har understrukit att så bör ske och förutsätter att regeringen därvid även redovisar sin bedömning av konsekvenserna när det gäller kostnader, priser, trafik m.m. av upphandlingen. Det kan kanske tyckas att vi skall vara nöjda med denna behandling. I och för sig upplever vi att det i förslaget till riktlinjer finns en vilja att få en tillfredsställande utveckling av Gotlandstrafiken. Vi anser också att inget i vår motion står i motsats till den av regeringen och utskottet uttalade viljan till en långsiktig lösning. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom vår motion men för tids vinnande yrkar jag bifall till vår motion

Fru talman! Föregående talare sade att hela Gotland skall leva. Jag väljer att inleda med att säga att Hela Sverige skall leva. Det är ett uttryck som vi har använt och använder många gånger. Det är bra. Men det kräver också vissa åtgärder. Gotland är en fantastisk ö som har många helt unika rikedomar. Men jag är inte säker på att vi fastlänningar alltid har förstått att ta vara på dem. Det är snarare vanligare att vi åker utanför vårt lands gränser, kanske söderöver, för att besöka öar som har en speciell kultur. För att Gotland skall kunna leva är det nödvändigt med bra kommunikationer. Det är nödvändigt att människor som bor på Gotland kan ta sig till övriga landet med någorlunda regelbundenhet. Det har sedan länge rått en misstro mellan fastlänningar och gotlänningar när det gäller kommunikationer. Misstänkliggöranden är aldrig positiva. Fru talman! Vi kristdemokrater är inte med i trafikutskottet. Men det var vi som under den förra mandatperioden initierade den utredning som sedan kallades Gotlandsutredningen. Det är en glädje för mig att kunna säga att det är många av de andemeningar som fanns med där som ligger till grund för betänkandet. Kommittén arbetade för ett långsiktigt och hållbart system för färjetrafiken. Man vägde olika aspekter när det gäller såväl näringsliv som passagerare och turism. Man föreslog sedan tvåhamnsalternativet. Det tycker jag är ett mycket bra alternativ. Det är också roligt att se att många av de tankegångar som Lars Svensk hade finns kvar från kommittéarbetet - Lars Svensk är kristdemokrat, och han ledde denna kommitté. Det är bra att man skiljer på gods och passagerartrafik, Det är också bra att det läggs fast att trafiken måste vara statligt subventionerad. När det gäller Sjöfartsverket, som tidigare har gjort en utredning, har man bara sett till ekonomiska aspekter. Det var då som man förespråkade en hamn. Men, som sagt, detta har inte heller regeringen köpt. Betänkandet är bra. Grundkonceptet i det här förslaget är ju att tillgodose näringslivets behov av transporter, en fungerande bastrafik och även en utveckling av turismen som är så oerhört viktig. Detta möjliggör då en konkurrens inom persontrafiken med exempelvis snabbfärjor. Det är ett lyft för hela Gotland, och det är säkert ett lyft för en del hamnar också på fastlandet. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 4.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 7 behandlas regeringens proposition Finansiering av tilläggsavgift för mjölkkvoter. I betänkandet föreslås att regeringen ges bemyndigande att utarbeta ett förslag till svenskt EG-stödprogram för skogliga åtgärder inom jordbruket. Programmet, som avses läggas upp inom ramen för rådets förordning av den 30 juni 1992, gäller en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket. Fru talman! När det gäller förslaget om tilläggsavgift för mjölkkvoter och finansieringen av detta menar vi moderater att staten självklart har ett ansvar att medverka. Vi ställer upp bakom regeringens förslag. Men vi anser att staten har ett stort ansvar för att insatser görs, enär mjölkproducenterna inte i tid erhöll besked om tilldelad mjölkkvot. De har därför ej heller kunnat ta ansvar för den eventuella överproduktion som hade kunnat bli en följd. Vi ställer alltså upp bakom regeringens förslag men anser dock att det är principiellt felaktigt att finansiera det hela med outnyttjade redan anslagna medel för miljöinsatser. Detta måste vara en engångsföreteelse, vilket vi också säger i utskottets betänkande. miljoner kilo per år. Om denna kvot överskrids, skall de producenter som bidragit till detta betala en tilläggsavgift, ofta kallad straffavgift eller superavgift, som den också har kallats. De skall alltså betala för den mjölkmängd med vilken kvoten överskridits. Avgiften skulle uppgå till 115 % av riktpriset på mjölken. Normalt borde det ligga på näringens ansvar att försöka styra produktionen inom givna ramar, så att någon kostnad i form av tilläggsavgift inte skulle uppkomma. Det är alltså fråga om en kolossalt dryg avgift, vilket har lett till vissa effekter i mjölkproduktionen som jag snart skall komma fram till. Fru talman! Genom den långa raden av missgrepp från den socialdemokratiska regeringens sida har inte näringen givits möjlighet att ta det ansvar som jag nämnde. Regeringen har skött frågan om mjölkkvoterna så katastrofalt illa att rättsprocesser nu är ett faktum. De domslut som redan blivit följden indikerar ytterligare problem. Det är alldeles uppenbart troligt att kopplingen mellan kvoter och miljögodkännande inte heller håller vid en prövning i EG-domstolen. Därmed inte sagt att man inte kan ställa svenska miljökrav inför en fortsatt produktion. Det är högst troligt att rätten att sälja tilldelad kvot skulle beviljas efter prövning i EG-domstolen, om producenten valt att sluta producera i stället för att nyinvestera. Redan innan valet 1994 lade den borgerliga regeringen fram ett förslag till hur mjölkkvoterna skulle fördelas samt ett förslag om fri handel med mjölkkvoter. Om detta förslag hade antagits av riksdagen, hade mjölkprocenterna redan i början av 1995 vetat vilka produktionsförutsättningar de haft att rätta sig efter. Dessutom hade de haft bättre möjligheter att omsätta kvoter. Den nya socialdemokratiska regeringen rev dock upp förslaget, vilket naturligtvis skapade osäkerhet bland mjölkproducenterna om de framtida villkoren. Ännu värre var det att jordbruksministern dröjde mycket länge med att presentera ett eget förslag. Fortfarande i april 1995, då EU:s mjölkkvoter infördes, fanns inget beslut om fördelningen av dem. När jordbruksministern sent om sider presenterade sitt förslag innebar det ett dråpslag mot vissa mjölkproducenter. Beräkningssättet skilde sig mot tidigare tankegångar, så att kvoten blev mycket låg för de bönder som haft låg produktion med anledning av sjukdom i besättningen eller om de gjort en ombyggnad eller nyinvestering. Många gjorde detta i tron på framtiden. När de i sinom tid fick klart för sig att de inte fick ha samma antal djur skapade detta en väldig oro. Förslaget innebar också att den slutliga fördelningen av kvoter kom att dröja mycket länge. Den är ju inte definitivt klar än i dag. Ännu under denna höst har det rått osäkerhet om produktionsramarna, och ovissheten är fortfarande stor. I maj månad, då regeringens förslag om mjölkkvoterna behandlades av riksdagen, insåg vi moderater vilka problem förslaget skulle leda till. Därför föreslog vi tillsammans med Folkpartiet att jordbruksutskottet skulle ta ett initiativ för att försöka rätta till den felaktiga tillämpningen av miljöreglerna som skapat denna försening. Utskottsmajoriteten röstade dock mot förslaget. När den slutliga fördelningen av mjölkkvoterna så småningom blir färdig och i väntan på att mjölkkvotsystemet inom EU framöver kan tänkas bli avvecklat menar vi att frihandel med mjölkkvoter bör införas i Sverige. På det sättet skulle en del av de negativa effekterna med kvoterna kunna undvikas. En fri kvothandel skulle underlätta för näringen att hålla sig inom de givna produktionsramarna och därmed minska risken för tilläggsavgift på grund av överskriden kvot. Genom fri kvothandel under fri prissättning skulle också möjligheterna öppnas för en lokal handel med mjölkkvoter, vilket inte är möjligt med det nuvarande centralstyrda systemet. Mjölkproducenter kan överta kvoter av varandra. Överlåtandet kan då ske till det pris som producenterna själva bestämmer. Det är uppenbart att det i dagsläget inte ens är säkert att det administrativt satta priset är det rätta, utan det kanske är för högt. Inte minst med hänsyn till det försenade beskedet om mjölkkvoten borde man ta ställning för att så snart som möjligt låta denna handel bli fri. Dagssituationen när det gäller mjölkproduktionen är att invägningen nu ligger 2 %-5 % under kvoten, varför en tilläggsavgift ej synes bli aktuell. Det hela är förmodligen överspelat för den här gången. Det indikerar också att något har hänt som har orsakat detta. Det är uppenbart att oron och rädslan för att drabbas av den s.k. superavgiften har lett till att många producenter har slaktat ut djur. Det har i sin tur lett till att man kanske ett eller ett och ett halvt år framöver har svårt att uppnå den kvot som vi har förhandlat oss till i EU. Svensk mejerinäring, som nu har lyckats etablera sig på utlandsmarknaden med mycket värdefulla försäljningar, börjar nu att missa dem. Var och en begriper ju att detta innebär att vi förlorar produktionsmöjligheter och sysselsättning. Vi har kanske också för flera år framöver skadat en näring som borde ha mycket goda möjligheter med de naturliga förutsättningar som dess produktion har i vårt land. Jag vill med hänsyn till det allvarliga förhållandet starkt kritisera handläggningen i detta ärende alltsedan vi förlorade regeringsmakten.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

Fru talman! Då Sverige blev medlem i EU återinfördes ett system med mjölkkvoter, som vi avskaffade redan 1989, efter att ha prövat det under några år och även nått ett visst resultat. EG införde sin mjölkkvot 1984 och har till skillnad mot vad som är fallet med den tidigare svenska modellen inte kunnat avskaffa den, främst kanske beroende på att man inte lyckats uppnå balans mellan utbud och efterfrågan. Det råder en bred enighet om att kvotsystemet är ett ineffektivt system, som också, i brist på konkurrens, bidrar till högre priser, låg förändringstakt inom jordbruket och alltför höga kostnader, framför allt för konsumenterna. Vår uppfattning är att Sverige aktivt skall arbeta för att detta kvotsystem avskaffas. Det ligger också i det utredningsuppdrag som jordbruksministern har gett för reformering av EU:s jordbrukspolitik. Vi socialdemokrater har också med tillfredsställelse kunnat notera att en omprövning av EU:s jordbrukspolitik inletts i kommissionen. Det är väldigt viktigt att också kvoteringen inom produktionsområdena kommer med i denna prövning. Vi är helt övertygade om att det skulle gynna såväl lantbrukare som skattebetalare och inte minst sysselsättningen inom svensk förädlingsindustri om denna reglering kunde avskaffas. Därför är det väldigt viktigt att inte släppa in den del av kvoteringssystemet som kanske har den mest negativa effekten för avskaffandet, nämligen en fri handel. Den skulle kapitalisera och få oerhört negativa effekter när det gäller mjölkkvoternas avskaffande. Ingvar Eriksson angriper den nuvarande socialdemokratiska regeringen ganska ordentligt för misskötsel vad beträffar hanteringen av EU:s regleringssystem, som vi onekligen hamnade i då vi gick med i EU. Det är kanske lätt att stå i talarstolen så här efteråt och se effekterna, men jag är helt övertygad om, Ingvar Eriksson, att vi kunde olika grader av EU reglerna vid införandet. Men det vi inte kunde, varken moderater eller vi socialdemokrater, var EU:s arbetssätt. Vi kan bara konstatera i dag att vi inte har någon byråkrati i Sverige, men att vi har kommit med i ett byråkratiskt system. Ingvar Eriksson försöker beskriva den stora negativa effekten av denna misskötsel. Men vi har inte kunnat notera några stora avgångar inom jordbruket. Vi tycker faktiskt att den modell som vi valde när det gäller mjölkkvoternas hantering var betydligt bättre än den tidigare regeringens förslag. Där fanns överväldigande risker för att vi skulle ha åkt på superavgifter. Vi skulle ha fått en överproduktion igen. Men det står väl helt klart, och den saken är vi eniga om, att införandet av EU:s mjölkkvoter har inneburit stora ingrepp i den svenska mjölkregleringen. Det har varit ett tidsödande arbete, som också pågår för närvarande, med att fördela dessa mjölkkvoter på gårdsnivå. Denna tidskrävande arbetsinsats har naturligtvis lett till att vi har fått osäkerhet hos mjölkproducenterna, vilket vi också har uppmärksammat och gemensamt tagit tag i. Det är den här frågan som egentligen är grunden för dagens diskussion. Regeringen träffade en uppgörelse med LRF om finansieringen av superavgifterna. Där har man inte heller haft något framhastande när det gällt den slutliga fördelningen på gårdsnivå. Den tilläggsavgift på upp till 160 miljoner under första kvotåret - och det gäller bara första kvotåret - med fördelningen 80 miljoner på staten och 80 miljoner på LRF är vi överens om i alla partier. Det fanns ingen oenighet om att vi måste ge dessa signaler då vi märkte att vi inte nyttjade den totala landskvoten. Egentligen behöver vi inte diskutera den frågan. Där var vi överens i utskottet. Däremot finns det andra frågor vi inte är överens om. Vi var också överens i utskottet när det gällde regeringens begäran om bemyndigande för att ta fram ett nationellt program för skogliga åtgärder inom jordbrukets område enligt rådets förordning 2080/92. Ett enigt utskott har även ställt sig bakom denna begäran. Den gäller naturligtvis plantering av lövskog på nedlagd åkermark. Till detta betänkande har fogats tre reservationer som kanske fordrar någon kommentar. Reservation 1 av Folkpartiet beskriver en rad negativa effekter som kvotsystemet medför. Men man är inte beredd att avslå regeringens proposition. Det är klart att det är lätt att hålla med om de negativa effekter som beskrivs. Däremot måste utskottsmajoriteten avstyrka reservationen på grund av att den egentligen avvisar användning av medel från miljöprogrammet. Detta förslag har ju kommit till därför att vi på grund av olika förseningsåtgärder även på detta område inte kunnat nyttja anslaget fullt ut. De pengar vi har kan vi inte lyfta över året, men de finns disponibla. Då är det lämpligt att göra en avsättning. Nu är risken mycket liten att vi behöver använda dessa pengar, eftersom invägningen inte nått så nära taket att vi känner någon ängslan. I reservation 2 från Moderaterna upprepas kravet från i höstas om frihandel med mjölkkvoter. Det motiv som man tidigare anfört används även här. Det är ganska märkligt, om man har sett de stora negativa effekterna i de länder där man har släppt kvoterna fria. Det administrativa pris som är satt i Sverige är satt utifrån en bedömning av de länder där man har administrativa priser men inte fått några negativa effekter. Framför allt gäller det kapitaliseringen. Vi yrkar därmed avslag på den reservationen. I reservation 3 föreslås att man nyttjar den tid som kvarstår av första kvotåret till att ta fram ett nytt förslag för tillämpning av mjölkkvotsreglerna. Men det vore ganska förödande att nu sätta i gång en omfattande utredning för att plocka fram ett nytt förslag, då vi kanske har lugnat producenterna med att det nu bara är att köra kvotåret ut. Sedan skall vi naturligtvis ha fått i gång handel med kvoterna för att de som har större kapacitet än de har kvoter skall kunna köpa sådana till ett lämpligt pris. Vi avstyrker även den reservationen. Herr talman! Det blev en mycket märklig debattordning. Lennart Brunander, som inte står för någon reservation, har satts upp på talarlistan efter mig. För säkerhets skull yrkar jag med det anförda bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga tre reservationer.
Herr talman! Leif Marklund tar upp varför vi har fått lov att acceptera mjölkkvoter. Vi moderater är givetvis också medvetna om att det beror på att EU har överskott och att vi, när vi nu har den jordbrukspolitiken, tvingas att anpassa oss till de kraven. Jag delar Leif Marklunds uppfattning att vi skall arbeta för att få bort de här mjölkkvoterna i EU så snabbt som möjligt. Men Leif Marklund tar också upp fri handel med kvoter, som vi har föreslagit i det här skedet. Jag vill erinra om att vi i inledningsskedet, under en övergångsperiod, också accepterade administrativt satta priser på grund av att det var så komplicerat och svårt att komma i gång. Men när nu det hela har försenats och försvårats menar vi att vi måste ta nya grepp. Vi har en situation i Sverige i dag utan någon överproduktion. Därför borde man nu så snabbt som möjligt överväga att välja den vägen. Leif Marklund säger att vi inte riktigt kände till EU:s arbetssätt. Vi visste ju att EU inte hade avreglerat, vilket vi gjorde 1990. Detta komplicerade den här bilden. Det allvarliga i sammanhanget är ju att många har varit beredda att satsa på produktion, men nu i halvtid har de kanske tvingats avstå på grund av rädsla för att få straffavgifter. Det har lett till problemet att de i stället ger upp. Det är därför som det har skett produktionsminskningar. Det är litet märkligt att regeringen inte har insett denna fara. Därför förlorar man både arbetstillfällen och produktions och exportmöjligheter. Det är det som vi moderater tycker är det allvarligaste. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till detta.
Herr talman! Jag kan hålla med om att vår största uppgift naturligtvis är att få bort den här regleringen. Men om vi ser på de effekter som man har kunnat spåra i andra länder, så är frihandel med kvoterna inte önskvärt i vårt land. Kapitaliseringseffekterna skulle nämligen bli förödande, och vi skulle få mycket svårt att avskaffa kvotsystemet, eftersom vi skulle få en för dyr mjölkproduktion. Vi kan se vad som hände i Holland när det gäller arealstöden, som var helt styrande åt fel håll, och man fick helt andra effekter än man hade tänkt sig. Vi kan också se på Holland som exempel i dag där man har haft fri kvothantering på mjölken. Där är kostnaden för mjölkhanteringen tio gånger större än i Sverige med våra administrativa priser. Vi kan konstatera att det kostade 15:50 kr per ko och kilo att producera mjölk. Det innebär att en mjölkproducerande ko kommer att kosta bortåt 155 000 kr. Är det den kapitaliseringseffekten som man vill ha ut, då har vi hamnat fel. Då kommer vi nämligen över huvud taget aldrig att kunna avskaffa kvotsystemet. Det är en av de viktigaste orsakerna till att vi säger nej till frihandel med kvoterna. Vi får aldrig belasta en mjölkgård med dessa kostnader, eftersom vi då aldrig kommer att få någon omsättning på en mjölkgård i framtiden.
Herr talman! Leif Marklund fortsätter att försvara det administrativa systemet, även om han själv här i kammaren har sagt att han är beredd att arbeta för att kvotsystemet över huvud taget bör tas bort. Jag anser inte att vi kan jämföra förhållandena i Sverige med förhållandena i vissa andra länder som har betydligt större överskott. Vi har faktiskt i stort sett haft balans i Sverige under de senaste åren. Men nu har vi underskott, och vi förlorar exportmarknader, vilket är beklagligt. Detta är anledningen till att vi tog detta initiativ i maj. Vi hade då vissa förhoppningar om att vi skulle kunna åstadkomma en ny lösning, så att vi mer skulle kunna anpassa kvoterna direkt till den aktuella produktionens storlek. Då skulle vi ha undvikit många problem ute bland producenterna. Det är denna smidighet som fullständigt har saknats i regeringens agerande. Jag vill till sist, herr talman, beklaga att Leif Marklund, som ju är en praktiskt lagd man, skall behöva klä skott här i kammaren för regeringens agerande. Jag tror att han inser var problemen finns och att det hade varit möjligt att komma fram till en bättre uppgörelse. Då hade vi sluppit den här situationen som innebär att man förlorar produktion och exportmöjligheter. Vi anser att det är mycket viktigt att vi till varje pris försöker bevara möjligheterna till svensk export på den här nya EU-marknaden. Här har vi möjligheter. Och när kvoterna en gång blir fria, eller inte finns, då har vi tagit oss in på en marknad där vi kan hävda oss. Då tror jag inte att vi behöver något kvotsystem i Sverige, utan då tror jag att vi i konkurrens med andra skall kunna klara detta och hävda den svenska landsbygdens intressen i dessa sammanhang.
Herr talman! Jag tackar Ingvar Eriksson för hans vänlighet, men jag har ingen annan uppfattning än regeringen i den här frågan. Jag är helt övertygad om att vi med de åtgärder som nu har vidtagits när det gäller finansieringen av eventuella superavgifter har gett sådana signaler till mjölkproducenterna så att vi skall kunna utnyttja den landskvot som vi har. Då kan vi också se till att vi kan öka den export som nu har blivit intressant igen, framför allt på ost och liknande, och hålla mejerierna med råvaror. Det viktiga är emellertid att vi inte vidtar sådana åtgärder som hämmar en avveckling av mjölkkvoterna. Det vore helt fel om de negativa effekter som finns i vissa länder inte skulle uppmärksammas i vårt land. Jag skall nämna något som är märkligt. När vi åker runt i landet anser ingen att det är något fel på priset 1:50 kr. Det är helt accepterat. När man läser LRF:s tidning Land får man precis samma uppfattning. Detsamma gäller när man läser Lantbrukarnas affärer. Det enda som återkommer överallt är att kvoterna måste bort. Vem tycker om kvoterna? Men det finns också varningstecken när det gäller en fri handel med kvoterna. Följaktligen måste det vara bara Moderaterna i riksdagen som driver frågan. Vi får nämligen inga signaler om att det är felaktigt med att inte ha administrativa priser.
Herr talman! Mjölkkvoterna är ett stort bekymmer, vilket klart har framgått av de talare som har varit i talarstolen före mig. Mjölkkvoterna är ett bekymmer framför allt för bonden, och i allra högsta grad för den bonde, den mjölkkproducent, som har investerat för att producera mjölk och satsat på att förbättra sin anläggning och utöka sin verksamhet. Men de är naturligtvis också ett problem för jordbruksministern och för Jordbruksverket, som skall hantera detta. Jag skulle emellertid vilja påstå att jordbruksministerns bekymmer i stor utsträckning är självförvållade. Det krävs naturligtvis åtgärder för att hantera detta. Hela arbetet är ju kraftigt försenat. Det är nästan exakt ett år sedan som vi fattade beslut här i riksdagen om ett medlemskap i EU. Det var meningen att detta skulle vara klart den 1 april i år. Men det hela drog ut på tiden, och ingenting hände. Jag vet inte om det berodde på beslutsångest att man inte kom till skott och fick fram de regler som skulle gälla. När dessa regler kom fram var de inte särskilt gångbara. Detta har lett till att det blev en rädsla ute bland mjölkproducenterna för att de skulle få betala den avgift som alla har talat om. Och ingen ville naturligtvis göra det. Under våren och fram på sommaren började man se dessa tendenser ute hos mjölkproducenterna. Då var det nödvändigt att göra något. Det var i det läget som Centerpartiet och regeringen tog upp en diskussion om möjligheten att samhället skulle stå för dessa superavgifter i den mån de skulle bli verklighet, så att rädslan bland mjölkproducenterna skulle försvinna. Det ledde fram till en överenskommelse mellan regeringen, LRF och mjölkproducenterna om att dessa 160 miljoner skulle satsas på detta. Nu ändrar man ju inte något sådant så lätt. De kor som har dött är döda, och de börjar inte mjölka igen. Det tar två år innan man får en ny ko att mjölka. Nu behöver det inte ta så lång tid, eftersom man kan minska på övrig utslagning och på det sättet behålla litet kor. Men detta har inte skett i tillräcklig utsträckning. Därför kommer, såvitt jag förstår, denna möjlighet inte att behöva utnyttjas. Man kommer inte att komma över denna kvot, vilket man kan beklaga, eftersom vi har möjlighet att avsätta den här produktionen av mjölk och mjölkprodukter i dag. Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Men problemet är därmed inte löst, utan det kvarstår tills vi har fått en fördelning av kvoter och ordnat upp detta på ett sådant sätt att vi kan få lugn och harmoni och en produktion som kommer upp till den här kvoten, och för det krävs en hel del. Jag kan understryka vad som står i regeringens proposition. Där står följande: Regeringen anser det önskvärt att de svenska jordbrukarna får en så smidig övergång till det nya kvotsystemet som möjligt. Jag vill livligt understryka dessa rader. Tyvärr har vi inte sett så mycket av det än. Vi väntar på det. Det är viktigt att det kommer till stånd, så att vi får den här smidiga övergången, så producenter slipper vara rädda. Jordbruksministern sade vid ett informationstillfälle för ett tag sedan att det i allt det här eländet behövs positiva signaler till mjölkproducenterna. Också det vill jag livligt understryka. Vi väntar nu på de positiva signalerna, och det är viktigt att de kommer. Det innebar en positiv signal när det här antogs, men det räckte alltså inte, utan det behövs mer. Kan vi inte utnyttja den här kvoten, kan vi inte utnyttja våra möjligheter att producera, då får det negativa konsekvenser för den enskilde bondens inkomster därför att han producerar för litet mjölk. Det får konsekvenser i form av nedläggning av livsmedelsindustrier, kanske mejerier, och det får konsekvenser i form av minskad sysselsättning. Det äventyrar också de satsningar som är gjorda på exporten. Vi kan inte fullfölja de satsningarna. Vi kan inte bevaka och behålla våra marknader. Det är viktigt att den här frågan får en så bra lösning som möjligt så snabbt som möjligt. Det väntar vi på, och vi hoppas att Jordbruksdepartementet och resten av regeringen tar det här ad notam och ser till att kvotfördelningen blir färdig och att den innebär att de som har satsat på att producera mjölk också skall kunna göra det. Det finns också några reservationer till betänkandet. Reservation 1 förstår jag inte riktigt vitsen med. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer. Vad gäller reservation 2 delar jag Leif Marklunds uppfattning att vi inte skall ha någon fri handel med de här kvoterna. Vi vet inte hur det skulle fungera. Det är möjligt att efterfrågan i varje fall just nu inte skulle vara så stor. Rädslan för att köpa kvoter skulle vara tillräckligt stor för att priset inte skulle gå upp - men vi vet inte säkert att det är så, och det är onödigt att ta de riskerna. Därför skall vi inte ha någon fri prissättning på kvoterna. Den administrativa prissättningen är klart att föredra. I reservation 3 talas det om vikten av en effektiv administration, och det är naturligtvis viktigt, riktigt och nödvändigt. Men jag tycker att detta är självklart. Vi behöver inte ha något riksdagsbeslut på det, utan det ligger i administrationens uppgift att vara så effektiv som möjligt. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag blir litet förvånad då jag hör Lennart Brunanders kraftiga kritik mot jordbruksministern, mot hennes handlande och den nuvarande regeringens arbetssätt. Lennart Brunander borde ha följt med så pass mycket under resans gång att han nu kan konstatera att den förra regeringens förhandling för vår del i Bryssel, som ansågs klar, definitivt bara var halvgjord. Det är ett av de stora problem som vi har haft vad gäller hanteringen av bl.a. mjölkkvoterna. Det visade sig på område efter område att den förra regeringen inte hade förhandlat klart, och det har naturligtvis lett till att vi har tvingats förankra alla frågor. Vi har återigen tvingats ta upp hela miljöprogrammet och andra program i Bryssel för att över huvud taget får klarhet i dem. Lennart Brunander måste väl medge att detta inte är den nuvarande regeringens fel. Jag förstår heller inte riktigt Lennart Brunanders kritik i övrigt. Det kan ju vara så att Lennart Brunander talar för Lennart Brunander och inte för Centern. Jag tycker nämligen att vi har varit överens med Centern i de här frågorna, och både Centern och Socialdemokraterna står ju för den uppgörelse som har gjorts. Ändå får man av Lennart Brunander uppfattningen att allt inte är som det borde vara, samtidigt som Lennart Brunander avslutade sitt anförande med att yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det här är ju bara en liten del i det som måste göras. Min kritik riktar sig mot handläggningen av frågan om mjölkkvoter. Detta har vi inte varit överens om, Leif Marklund. Detta var ett beslut ni fattade tillsammans med andra innan ni kom underfund med att det kanske var vettigt att komma överens med oss i de här frågorna. Det är litet synd att man inte jobbar litet snabbare med den här frågan. Det hade underlättat det hela. Pinan blir ju värre om den blir lång och utdragen än om den blir kort. Nu är det viktigt att man löser de här frågorna på ett bra sätt. Miljöprogram och annat har ju inte med mjölkkvoterna att göra, utan det är just mjölkkvoterna vi diskuterar i dag. Dessa är inte bra hanterade. Det var därför vi var tvungna att gå in och hjälpa till i somras, för att ändå få en lindring till stånd.
Herr talman! Mjölkkvoterna är ett bekymmer för bonden, för jordbruksministern och för Lantbruksverket, säger Lennart Brunander. Det är riktigt. Lennart Brunander säger också att det är viktigt att de här problemen löses så fort som möjligt. Men, Lennart Brunander, varför ville då inte Centern medverka till en snabbare lösning när vi moderater tillsammans med Folkpartiet i maj ville ta ett utskottsinitiativ för att rensa bort problemen och ge producenterna klara besked mycket snabbt? Då satt ni tysta, och jag vill fråga varför. Lennart Brunander tar också upp handeln med kvoter. Även i den borgerliga regeringens förslag fanns ju en fri kvothandel med. I det första betänkandet som vi skrev var vi också överens om att en fri handel med kvoter egentligen var det rätta, men under en övergångstid accepterade t.o.m. vi moderater ett administrativt satt pris under själva starten. Jag tror att ett fullföljande av förslaget från den förra borgerliga regeringen, där Karl Erik Olsson var jordbruksminister, hade varit lyckligare för mjölkproducenterna, för konsumenterna, för Sveriges mejeriindustri och för Sverige som handelspartner, inte minst vad gäller våra möjligheter i utlandet.
Herr talman! Jag håller med Ingvar Eriksson om att det förslag som den borgerliga regeringen lade fram sammantaget var bättre. Däremot tycker jag inte att förslaget om fri handel på kvoter var bättre. Det var inte heller då en synpunkt som Centerpartiet stod för - tvärtom. Precis alla förslag som den borgerliga regeringen lade fram var väl heller inte bra, eftersom vi i utskottet flera gånger gjorde ändringar och förbättringar i förslagen. Även i den regeringens förslag fanns saker att ändra, och detta är ett sådant exempel. Ingvar Eriksson frågar varför vi inte medverkade till att föra upp frågan och göra om den i våras. Ja, vi motverkade inte detta. Det var en majoritet av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister som tillbakavisade förslaget. Det vet Ingvar Eriksson också.
Herr talman! Lennart Brunander säger att Centern inte motarbetade förslaget. Nej, men ni medverkade inte heller, Lennart Brunander, och det är det väsentliga i sammanhanget. Hade ni medverkat vid detta tillfälle hade de här problemen kanske kunnat lösas ett halvt år tidigare. Jag vill bara beklaga detta. Jag konstaterar att Lennart Brunander säger att den förra borgerliga regeringens förslag var bättre men att han sedan säger att alla förslag kanske inte var så bra. Han flyger på det sättet från höger till vänster och vet inte riktigt var han skall hamna. Jag beklagar detta. Det hade nog varit lyckligare om vi gemensamt hade ställt upp i maj månad och rättat till de här problemen. Socialdemokraterna rörde till det hela och rensade nästan bordet när de tog över, därför att de inte kunde acceptera ett borgerligt förslag. Det värsta är ändå att också Centern medverkade. Av den anledningen fick ni sedan göra en brandkårsutryckning i somras. Detta var för oss moderater något fullständigt självklart. Har inte staten givit exempel och regler som producenterna kan följa, kan självfallet inte producenterna lastas, utan då får staten ta konsekvenserna. Det allvarliga är att vi nu tappar mjölk och att vi tappar exportmöjligheter. Så jag tycker nog att Lennart Brunander något skall rannsaka sitt samvete.
Herr talman! Det som hände i somras var inte mer självklart för Moderaterna än att de på olika sätt har försökt beskriva det som något felaktigt. Man får naturligtvis inte ta av miljöpengarna, men de pengarna används i alla fall inte, eftersom det tar tid att komma in i det systemet, och då är det ju bra dumt att bråka om en sådan sak. Det spelar ingen roll om man tar de pengarna eller om man tar några andra pengar. Alltihop är budgetpengar. Jag håller med om att det förslag som den borgerliga regeringen lade fram var bättre, men på den här punkten, vad gäller fri handel med kvoter, motionerade Centerpartiet, som Ingvar Eriksson vet, om att det inte skulle någon fri handel. Vi var inte heller i höstas med på någon reservation av den innebörden. Ingvar Eriksson vet lika väl som jag hur matematiken hade fungerat, om vi hade agerat i våras för att frågan skulle ha tagits upp då igen. Det fanns ingen möjlighet att rösta igenom detta då. Det fanns en majoritet, som tog sitt beslut vid den här tiden förra året, strax före jul, om att hantera mjölkkvoterna så som skedde. Det är felaktigt att påstå något annat. Det var den majoriteten som tillbakavisade ett återupptagande, ingen annan majoritet.
Herr talman! Den här debatten visar med all tydlighet att vi och regeringen har begått misstag när det gäller tilldelningen av mjölkkvoter i kvotsystemet. Jag har inte mycket att tillägga. Såväl Ingvar Eriksson och Leif Marklund som Lennart Brunander har kritiserat systemet. De har olika utgångspunkter, men de är alla eniga om att systemet inte fungerar. Också jordbruksministern tycker att det är ett krångligt system, som inte fungerar. Vi har i dag haft en redovisning i utskottet om detta, och jag tycker att vi kan enas om denna uppfattning. Vi har nu diskuterat mjölkkvoterna sju, åtta gånger i kammaren, och jag måste säga att jag ganska väl känner igen debatten. Eftersom jag kommit in litet sent i den här debatten och inte har haft möjlighet att begära replik tidigare, tänker jag, herr talman, ägna mig mycket åt dessa frågor. Jag kan inte låta bli att göra den reflexionen att det vore bra, om vi när vi i framtiden här i kammaren skall diskutera jordbrukspolitiken hade en litet annnorlunda vision. Vi borde göra en liten omvärldsanalys och inse att det utanför EU finns miljarder människor som är beroende av livsmedelsförjning, inklusive mjölkproduktion. Det skulle ge oss en litet annorlunda infallsvinkel på det här problemet. De föregående talarna har pekat på det hopplöst absurda i kvotsystemet i EU:s jordbrukspolitik. Vi har alla här i kammaren fattat beslut om att vi skall förändra och avreglera den. Det finns också klara signaler från kommissionens sida om att man är enig om att komma fram till ett system för att avreglera EU:s jordbrukspolitik, och det är bra. Till Lennart Brunander vill jag säga att det är tråkigt att han inte förstår vad som anförs i reservation 1. Där redovisas precis det som jag tycker är allvarligt med den träffade uppgörelsen. Det som jag från Folkpartiets sida vill understryka i den reservationen är att det riksdagsutskott som är satt att handha de jordbrukspolitiska frågorna inte blivit informerat och att det har fattas ett beslut i korporativ anda i jordbrukspolitiken. När det gäller reservation 3 vill jag säga till Leif Marklund att jag förstod att han skulle yrka avslag på den och att han tycker att det är dumt att gå in i ett system för att sedan försöka förändra det och hitta nya vägar. Jag kan inte acceptera den uppfattningen, även om jag respekterar den. Jag skulle ändå vilja att Leif Marklund sade att man kunde begära av regeringen att under 1996 återkomma till riksdagen med en skrivelse genom vilken riksdagen får tillfälle att analysera mjölkkvotssystemet och att peka på konsekvenser och möjligheter att göra något för att få jordbruksnäringen att fungera, så att vi kan utnyttja vår landskvot. Det är allvarligt när det går så långt att vår mejerinäring börjar tala om att importera mjölk för att klara bl.a. tillverkning av ost och om att man inte klarar att tillgodose den exportmarknad som den svenska mejerinäringen har. Det skulle kunna riktas en begäran till riksdagen om att utarbeta en rapport om detta. Vi hade vidare uppe ett förslag under våren i utskottet, men vi såg redan då problemet med mjölkkvoterna. Ingvar Eriksson påpekar mycket riktigt att vi då tog ett initiativ i utskottet som avvisades av de andra partierna där. Det fanns då ändå möjlighet att ta ett initiativ till att börja ett samtal med departementet om att göra justeringar i kvotsystemet som kanske hade lett till att man inte hade haft den stora oro som i dag förekommer inom näringen. Man valde att vänta och att under sommaren träffa en uppgörelse med LRF i stället för att tala med riksdagens utskott, som har att handlägga frågorna. Vi tycker från Folkpartiets sida att detta är mycket allvarligt. Det är synd att Lennart Brunander inte förstår detta, som jag har försökt att tydliggöra i den folkpartistiska reservationen 1.
Herr talman! Jag gick inte närmare in på denna reservation, men eftersom Eva Eriksson tar upp den här frågan igen, får jag väl göra det. I reservationen anförs bl.a. följande: "Tyvärr är kvotsystemet ett nödvändigt inslag i dagens produktionsdrivande system som utan hänsyn till livsmedelskonsumenternas efterfrågan garanterar mjölkbönderna ett givet pris." Detta är inte riktigt sant, men min fråga är: Tycker Folkpartiet att mjölkproducenterna får för mycket betalt för mjölken i dag? I så fall är det bättre att säga det rätt ut. Lönsamheten i mjölkproduktionen är inte sådan att man kan göra ett sådant direkt påstående. Det är möjligt att man skulle kunna komma fram till något system som får ned priserna, men jag tror att de bönder som man nu vill värna om i olika resonemang då skulle må ännu sämre. Litet längre ned heter det: "Den överenskommelse som regeringen träffat med Lantbrukarnas riksförbund för att undvika ovan nämnda problem har ingåtts utan föregående kontakter med utskottet och förstärker de korporativa inslagen i jordbrukspolitiken." Jag tycker inte att det är så konstigt om regeringen tar upp ett samtal med en grupp som har bekymmer. Jag tycker inte att det är riktigt att säga att den inte skall göra det. Det som Eva Eriksson, Folkpartiet, här skriver är: Bönderna göre sig icke besvär! Det tycker jag inte är särskilt bra. Det är vidare knappast så att regeringen ens någon gång vänder sig till utskottet och frågar om propositioner som den skall lägga fram. Den har ett ansvar för att hantera dessa frågor, men för att kunna göra något måste den vända sig till riksdagen för godkännande av sina förslag. Alla här i diskussionen, också jag, har sagt att kvotsystemet inte är bra, men vi skall akta oss för att komma in i något ännu värre. Vi måste ha ett fungerande system. Man kan inte bara säga: Avskaffa det här och gör något annat! Innan vi tar bort det måste vi veta vad vi skall göra.
Herr talman! Nej, nu tycker jag att Lennart Brunander går för långt. Jag har aldrig sagt att bönderna inte skall göra sig något besvär. Bönderna borde i stället ha gjort sig mycket större besvär och sett till att få det system som de är förtjänta av. Småföretagare som driver en verksamhet som skall producera och överleva måste naturligtvis ingå i ett system som klarar detta. I dag bestämmer inte marknaden mjölkpriset. Det hade kanske varit bättre om man hade haft en fri marknad. Då hade man kanske fått betalt för det som mjölken kostar att producera. Jag vet att man i dag inte får det. Lennart Brunander borde vara mycket väl medveten om att jag inte alls har det sätt att se på detta som han menade. Herr talman! Jag glömde i mitt anförande att framföra mitt yrkande, och jag ber att få göra det i denna replik i stället. Jag står bakom mina reservationer men yrkar bifall bara till reservation 3. I övrigt tillstyrker jag utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte använde ordet "dumt", Eva Eriksson - i så fall vill jag be om ursäkt. Jag kan inte se något dumt i reservation 3, där Eva Eriksson anvisar en annan väg. Vi i utskottsmajoriteten har tyckt att den rätta signalen till mjölkproducenterna är att det tas ut en avgift under det första kvotåret. Då kvotåret är slut skall vi förhoppningsvis vara klara, och det kommer vi enligt Jordbruksverket och departementet också att vara. Då har vi fördelningen klar på gårdsnivå och skall förhoppningsvis också kunna nyttja den landskvot som vi är tilldelade fullt ut. Det är också bra för förädlingsindustrin, för sysselsättningen och för hela näringen. Jag vill än en gång upprepa att vi har två skilda vägar. Men jag vill definitivt inte kalla reservation 3, som Eva Eriksson står för, dum.
Herr talman! Från Folkpartiets sida tycker vi också att staten skall ta sitt ansvar när det gäller superavgiften. Det enda vi pekar på är att vi inte tycker att det är ett bra sätt att ta miljöstödspengarna. Vi tycker att man skulle anvisat en annan väg att finansiera det. Jag ställde en fråga till Leif Marklund om han tyckte att det fanns någon rimlighet i att man om man avstyrker reservation 3 ändå begär att regeringen återkommer till riksdagen med en skrivning där det görs en konsekvensanalys och man pekar på åtgärder för att komma till rätta med problemet i mjölkkvotssystemet.
Herr talman! Jag tycker att det är rimligt. Men jag tycker däremot inte att det är rimligt att riksdagen skall ge tillkänna detta i en reservation när jordbruksministern så sent som i dag stått inför utskottet och gjort en bra redovisning av hanteringen och lovat att vi skall få en kontinuerlig redovisning av jordbrukets utveckling och de frågor som ligger inom hennes beredningsområde.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Miljöpartiet har inte några reservationer. Detta är två ärenden som i och för sig är ganska lustiga. Båda två härrör nämligen från det olyckliga beslut vi har fattat i Sverige att gå med i EU. Det börjar bli allt fler i Sverige som skulle vilja byta E:et i EU mot ett B. Jag förstår det. Framför allt förstår jag att många lantbrukare numera börjar känna sig alltmer skeptiska. Det är en oerhört krånglig byråkrati med kvoter och regleringar som vi nu har och som inte visar sig fungera i svensk jordbrukspolitik. Detta är bara ett exempel. Att staten går in och garanterar en del av tilläggsavgiften är såvitt vi kan bedöma den enda möjligheten att i dag hantera detta i dagens läge. Men som det ser ut kommer inte en enda krona att behöva tas i anspråk, eftersom mjölkproduktionen är så låg. Det är också intressant att konstatera att ett av de starka skälen för att många ville gå med i EU var att man tänkte sig att Sverige skulle börja exportera ost. Har man fått en mjölkproduktion som är ca 3,3 miljoner ton, vilket är ungefär vad vi producerade innan vi gick med, finns det inte mjölk att göra den osten av. Det är alldeles självklart att mjölkproducenterna inte har någon gyllene möjlighet att expandera på marknaden i och med att kvoten är satt som den är satt. Det beklagar vi i Miljöpartiet. Vi hade gärna sett att Sverige hade fått en betydligt högre mjölkkvot. Då hade det funnits en litet grand utvecklingsmöjlighet för mjölkproducenterna i Sverige, och det gör det inte i dag. Det jag vill poängtera är att vi härmed har stadfäst en princip, nämligen att det går att flytta pengar för miljöersättning inom jordbruket till annat. I och med att dessa pengar inte behövs har man sagt att de skulle kunna gå att flytta till detta ändamål. Då borde man också kunna tänka sig att flytta pengarna som blir över till andra ändamål. Vi vet att de 80 miljoner som nu flyttas till detta ändamål inte kommer att behövas, eftersom man inte kommer att behöva betala någon superavgift. Det finns ett område i Sverige där det faktiskt saknas pengar. Vi har fattat ett beslut om att 10 % av Sveriges åkrar skall vara alternativodlade till år 2000. Med dagens miljöstöd finns det inte pengar för att utveckla den ekologiska odlingen. Det finns inte forskningspengar. Enligt de direktiv som finns till de miljöstöd som vi har i dag får de inte användas till forskning. Skall vi nå målet 10 % ekologisk odling till år 2000 behövs det forskas. Det behövs tas fram nya grödor och metoder för att komma till rätta med ogräs, osv. Här behövs pengar, och det behövs pengar akut. Det finns många forskningsprojekt som inte kan överleva om vi inte får fram pengar. Den beräkning jag har hört är att det behövs 25 miljoner för nästa odlingssäsong. Om det nu visar sig att dessa pengar - de 80 miljoner som vi nu avsatt för superavgiften - inte kommer att behövas hoppas jag att regeringen återkommer och använder miljöstödspengarna till andra mycket angelägna ändamål. Att få pengar till forskning inom ekologisk odling är mycket angeläget. Det andra vi skall hantera är också en sådan där fantastisk EU-grej, nämligen att Sverige skall ha ett program för skogliga åtgärder i jordbruket. I ett land som har 7 % åker, 1,5 % betesmark och resten mark bevuxen med skog känns det inte så väldigt angeläget att ha ett program för hur man skall få mer skog på åker. Men nu är EU så fyrkantigt att alla länder skall ha ett program för hur vi skall få mer skog på åker. Detta är naturligtvis angeläget i länder som Irland och Italien, som har varit skogbevuxna men som i dag är kala med åtföljande jorderosion, t.ex. Men i Sverige är det ett program som vi egentligen inte har något behov av. Jag tycker att regeringen har löst den här frågan mycket bra. Man säger att stödet skall gå till södra Sverige där vi har monokulturer med mycket öppna landskap. Här skall man se till att i första hand plantera inhemska lövträd. Ett förslag som finns är att man skall utveckla skogsbrynen för att få övergångszoner, som är mycket betydelsefulla både för fauna och flora. Jag hoppas att påhittigheten är större. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att bryta det monotona slättlandskapet genom att plantera skogsridåer utefter de diken som finns kvar. Man kunde kombinera våtmarker med skog. Det skulle kunna finnas möjligheter inom programmet, som det här är uppsatt, att öka den biologiska mångfalden i de mycket biologiskt utarmade markerna som dessa monokulturer är, dvs. slättland med konventionellt odlad åker. Jag hoppas att programmet - trots att det verkar litet vansinnigt att vi skall ha ett program för plantera skog på åker - kan bli positivt just genom att man poängterar att det skall vara lövskog i framför allt det som kallas för helåkersbygd. Vi kommer att följa utvecklingen av programmet med stort intresse. Det skulle kunna bli något bra. Samtidigt känns det inte som det mest angelägna att ha ett sådant program i Sverige, där det snarare är betydligt angelägnare att få stöd till att bibehålla öppna ängar och hagar. Vi kan se att det redan i dag finns vissa problem med de stödformer som finns och som inte riktigt tar hänsyn till hur det ser ut. Man har t.ex. svårt att få stöd till ängar och hagar som har hassel som naturligt inslag och ängar och hagar i skärgården där det finns för litet gräshål, som man säger. EU är enormt byråkratiskt och enormt fyrkantigt. Detta är ett exempel. Det finns ett bra sätt att komma till rätta med det som mitt parti har föreslagit. Vi kan jobba för en uteslutningsparagraf.

Herr talman! Jag skall göra talmän, stenografer och kammarens ledamöter glada genom att tala om att vi moderater givetvis står bakom alla våra reservationer, men vi kommer i morgon enbart att begära votering och rösträkning på reservation nr 1. Herr talman! När jag kom in i bostadsutskottet i fjol tyckte jag att det var ett litet grand statiskt utskott och att det inte hände så mycket. Vad man visste handlade det i stort sett bara om bostadsbidrag. Men jag måste säga att det faktiskt är ett mycket spännande och mycket intressant utskott. Jag såg i kväll på text-TV att man inom den sektorn inte vet vad som händer. Där är nu för en del fascinerande synpunkter på gång, och för en del andra kanske något skrämmande. Jag såg i kväll att man inom departementet har funderingar på att t.ex. i dessa tider, när vi har diskuterat intensivt som fastighetsskatten, spara 2,1 miljarder. Om man äger en bostad kan det tänkas att taxeringsvärdet i framtiden skall kunna räknas som lön, givetvis i avsikten att minska eventuella bostadsbidrag. Jag kan inte säga om detta är rätt eller fel. Jag noterar bara att sådana tankegångar finns i ett departement där ett parti regerar som i valrörelsen stod för "litet bättre, men mycket rättvisare". Jag är inte helt säker på att det gäller fortfarande. Herr talman! Jag tycker att det betänkande som vi nu skall behandla och avgöra i morgon andas uppfattningar och åsikter som visar att socialdemokraterna i första hand tänker på de stora organisationerna. Man tänker i första hand på HSB, Riksbyggen och hyresgäströrelsen, inte att förglömma. Enligt vår uppfattning tänker man mindre på lokala föreningar och deras medlemmar. Det har vi klargjort i våra reservationer nr 1 och 2. I nr 3 tar vi upp förbudet mot dubbelupplåtelse. Vad det handlar om står dels i betänkandet, dels i vår reservation. Men jag skulle vilja fråga Carina Moberg hur det kan komma sig att ni för inte så länge sedan var med på ett gemensamt utskottsinitiativ där man ville häva det här förbudet. Vad berodde det på att ni den gången var överens med oss andra i utskottet? Det finns bara två alternativ. Antingen visste ni inte vad ni gick med på eller så kände ni att det skulle vara trevligt att klippa till regeringen. Det skulle vara bra att få den frågan besvarad. Herr talman! Jag diskuterade bostadsbidraget här i kammaren för några månader sedan. Då ställde jag en fråga som jag inte fick svar på. Nu har man haft närmare fem månaders betänketid. Våren 1994 hade vi en intensiv debatt i kammaren. Då fick socialdemokraterna stöd från det parti som de inte vill ha stöd ifrån, nämligen nydemokraterna, för förslaget om att inrätta ett bostadsdepartement. Den som vill kan läsa det protokollet och notera att debattens vågor gick ganska höga vid det tillfället. Men det finns fortfarande inget bostadsdepartement. Det tycker jag som moderat är bra, men kan Carina Moberg tala om för mig, för kammaren och för protokollet varför det fanns en så stor entusiasm för den här frågan för drygt ett år sedan? I dag ligger intresset närmare nollpunkten.

Herr talman! Vänsterpartiet stöder i huvudsak innehållet i betänkandet. Att klargöra spelreglerna vid försäljning av bostadsrätter, vare sig det gäller normala förvärv eller tvångsförsäljning, är bra. Handfasta stabila regler för bostadspolitiken är det som skall gälla i framtiden. Att stärka bostadsrättens värde som pant, och därmed ge juridiska personer möjligheter att överta bostadsrätten under en övergångstid är också acceptabelt om det stärker bostadsrättens pantvärde och därmed sänker låneräntorna. Någon större förändring av låneräntorna är nog dock inte att förvänta sig. Vänsterpartiets reservation är föranledd av en motion från den allmänna motionstiden där vi känt oss upprörda över några fall i Stockholm där man ombildat hyresrätter till bostadsrätter och där bostadsrättsinnehavaren snabbt sålt sin bostadsrätt till ett betydligt högre pris än det ursprungliga. Vänsterpartiet värnar bostaden som en social rättigheten och vägrar se bostaden som en marknadsvara vilken som helst. Att kunna göra klipp och tjäna pengar på människors behov av en bostad måste aktivt bekämpas genom lagar och skattesystem. Därför är det viktigt att ta itu med problem som uppstår och som alltid förvärras i tider av bostadsbrist och därmed ett ökat tryck på bostadsmarknaden. Detta kan vara ett faktum inom några år, särskilt i våra storstadsområden. När spekulationsmöjligheterna ökar kommer naturligtvis ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter att ta ny fart igen. I utskottets skrivning pekar man på de möjligheter som tidigare fanns i form av en rätt för de s.k. folkrörelsekooperativa bostadsrättsföreningarna att skriva in i sina stadgar om förbehåll för återköp och inlösen av föreningens bostadsrätter vid försäljning. Den togs bort 1992. Rätten avskaffades av tänkbara skäl som inlåsningseffekter för människor som inte var spekulanter utan sålde av ekonomiska eller sociala skäl. Jag tror inte att detta var huvudanledningen. Jag tror att det fanns en klar borgerlig uppfattning om att bostaden är att betrakta som en handelsvara vilken som helst och att det är den s.k. marknaden som alltid vet bäst. Utskottet säger sig känna till problemet med spekulationsmöjligheterna och att de finns till, men ger upp eftersom det hittills inte gått att lösa problemet så att negativa konsekvenser inte har kunnat undvikas. För mig är det ett konstigt sätt att närma sig ett problem. Man utgår redan från början från att det inte finns någon lösning. Så har jag aldrig jobbat politiskt, och jag tänker inte göra det i fortsättningen heller. Vänsterpartiet har pekat på några möjligheter att lösa problemet, men tar inte ställning för vilken lösning som skall gälla. Vi hänvisar den frågan till en utredning. Det är ett mycket rimligt krav som bör ges regeringen till känna. Alla former av spekulation med människors rätt till en bostad för en social trygghet bör beivras. Herr talman! Därför yrkar jag bifall till reservation

Herr talman! Det måste föreligga något missförstånd. Vi har ju sagt att det är de enskilda föreningarna och deras medlemmar som skall bestämma, inte centralorganisationerna. Det höll nu Carina Moberg med om, och det är bra att vi åtminstone är överens i det fallet. När det gäller dubbelupplåtelse måste jag säga att jag noterar att Carina Mobergs parti - hon skall i och för sig inte skyllas för det - tydligen inte visste vad man medverkade till när man tog detta initiativ från utskottets sida. Jag skulle vilja fråga varför man har valt just tre år när det gäller panthavarens rätt till medlemskap och andrahandsupplåtelse. Till sist vore jag tacksam om Carina Moberg kunde göra min okunskap något mindre genom att säga några ord om betydelsen av ordet "handpanträtt".

Herr talman! Jag har inget emot det som Carina Moberg yttrade, framför allt inte det sista. Jag noterar ändå att man tydligen inte visste vad man skrev på då man för drygt ett år sedan deltog i ett gemensamt utskottsinitiativ. Jag vet nog också att en bostadrättsförening består av människor. Jag kan inte tänka mig att några andra får lov att teckna hyreskontrakt. Det är det vi vill. Det är de enskilda medlemmarna i de lokala föreningarna som skall bestämma innan och ha ett större inflytande än de centrala organisationerna. I mitt huvudanförande ställde jag en fråga till Carina Moberg, även om hon inte var medskyldig till beslutet ifråga. Jag ställde frågan mot bakgrund av den debatt man hade vid det tillfället då man från Carina Mobergs partis sida högljutt ställde krav, och fick eldunderstöd av Ny demokrati, på att det skulle inrättas ett bostadsdepartement. Det har förvisso inte gjorts. Den här frågan glömdes bort i och med att partiet vann valet. Har Carina Moberg någon rimlig förklaring till varför aktiviteten i den frågan är så låg i dag?`

Herr talman! Carina Moberg, en bostad är inte bara en social rättvisa utan en social rättighet. Det var kanske det Carina Moberg menade i sitt anförande. Den uppfattningen delar jag naturligtvis. Däremot tycker jag att Carina Moberg hade en mycket lam motivering för att avfärda vår motion. Man kan inte försvara en spekulationsmöjlighet genom att säga att vi tycker lika illa om kollektiv som enskild spekulation. Den uppfattningen delar vi naturligtvis i Vänsterpartiet också. Carina Moberg sade att det här är något som uppstår vid brist på bostäder. Om några år kanske vi står inför den situationen igen - med den låga produktionstakten inte minst i Stockholmsområdet. Det är möjligt att de gamla metoderna inte var bra. Men då får man naturligtvis försöka hitta nya för att komma åt och lösa sådana här problem. Det är inte till gagn för någon - fastighetsägarna eller de som köper bostadsrätter - att man trissar upp priserna på bostadsmarknaden. Vi kan då inte leva upp till att bostaden är en social rättighet. Det hade varit bra om vi hade sett över det här problemet, försökt utreda det och försökt hitta nya vägar för att lösa det.

Herr talman! Carina Moberg, man behöver inte hänga upp sig på enstaka ord. Vad vi faktiskt begär i slutändan är en utredning. Jag förstår inte varför Carina Moberg och hennes parti vill vänta på den. Varför skall vi fördröja det här? Skall vi återkomma nästa år med samma krav och skriva litet vänligare eller på ett sådant sätt som faller er på läppen? Varför inte ta chansen redan i dag?

Herr talman! Vägledande för den moderata synen på ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten är rättssäkerhetsaspekten. Fastighetsbildningsverksamhet är enligt vår mening en mycket grannlaga uppgift, där skilda intressen skall mötas och vägas mot varandra. Det betänkande som vi nu skall ta ställning till innebär dels att det övergripande ansvaret - och jag inkluderar i detta bl.a. ansvaret för rättssäkerheten - i sista hand åvilar staten, dels att sakägarnas tillgång till lokal service tillgodoses. Vidare innebär beslutet att sambandet med och behovet av ökad samordning mellan fastighetsbildningsverksamheten och den kommunala plan och byggprocessen tillgodoses. I ett avseende är vi moderater inte till freds just ur rättssäkerhetssynpunkt. Det gäller beträffande ledningsformen för det nya Lantmäteriverket. I bostadsutskottets betänkande, som vi nu behandlar, hänvisar utskottet i fråga om ledningsformen till ett betänkande från konstitutionsutskottet 1995/96:KU1. I detta betänkande noterar konstitutionsutskottet beträffande statliga myndigheters ledningsform dels att förutsättningarna för ordning med intresserepresentation för vissa myndigheter behöver utredas ytterligare, dels att konstitutionsutskottet finner en sådan representation värdefull och utgår från att regeringen återkommer till riksdagen i den frågan. I vår reservation nr. 1 som även Folkpartiet står bakom avvisar vi dessa tankar, just med hänvisning till rättssäkerheten. Vi kan inte tänka oss att i ledningen för en myndighetsutövning i en så grannlaga verksamhet som fastighetsbildning ha företrädare för särintressen. Det är, menar vi, en helt felaktig inriktning i en rättsstat. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i detta betänkande.

Herr talman! Helt kort: Jag tycker att det är väldigt positivt att vi i utskottet har kunnat bli överens om hur ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten skall organiseras. De krav som vi i folkpartimotionen har ställt om stor stabilitet och stor rättssäkerhet för den nya organisationen har utskottet i huvudsak ställt upp på. Det gäller också våra krav vid inrättande av kommunala lantmäterimyndigheter. Utskottet har därmed i allt väsentligt tillgodosett folkpartimotionens krav, vilket var mycket klokt gjort av utskottet, får jag tillägga. Slutligen finns det dock en reservation som jag vill yrka bifall till, och det är den för Folkpartiet och Moderaterna gemensamma reservationen, som gäller ledningsformen för nya Lantmäteriverket. Vi är i denna reservation kritiska mot att någon form av intresserepresentation nu övervägs i styrelser för vissa myndigheter. Enligt vår mening bör medborgarinflytande och kontroll av förvaltningar utövas av folkvalda organ. När frågan om vilken ledningsform som skall väljas för nya Lantmäteriet skall avgöras bör därför de här framförda åsikterna vara utgångspunkten.

Herr talman! Betänkandet behandlar regeringens förslag i proposition 1995/96:78 om ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten. Det har lagts tre motioner med anledning av propositionen. Lantmäteriverket - bildas av Centralnämnden för fastighetsdata och delar av nuvarande Statens lantmäteriverk. Den nya myndigheten kommer att bedriva både myndighets och uppdragsverksamhet. De olika uppgifterna skall hållas väl isär. Den nya organisationen gäller fr.o.m. den 1 januari 1996. Under våren 1995 har riksdagen fattat beslut om finansieringsprinciperna för lantmäteri och fastighetsdataverksamheten. Arbete pågår nu med förberedelserna för den nya lantmäteriorganisationen. Regeringen har aviserat sin avsikt att besluta om instruktion för det nya Lantmäteriverket och de statliga lantmäterimyndigheterna samt om de övriga föreskrifter som behövs för den nya organisationen. Riksdagens beslut våren 1994 innebar att frågan om huvudmannaskapet för fastighetsbildningen skulle beredas ytterligare. I de riktlinjer som bostadsutskottet och riksdagen drog upp betonades att rättssäkerheten skulle utgöra grunden för en reformerad organisation. Regeringen beslutade i januari 1995 att en särskild utredare skulle bereda frågan om huvudmannaskapet för fastighetsbildningen, den s.k. Huvudmannaskapsutredningen. Avsikten var att skapa en väl fungerande och över tiden stabil organisation för fastighetsbildningen. I Huvudmannaskapsutredningen har som sakkunniga deltagit riks och kommunalpolitiska företrädare för olika partier och företrädare för kommunerna och det statliga lantmäteriet. Utredningen har i mycket haft karaktären av förhandling, där syftet har varit att i sakfrågorna finna gemensamma och i verksamheten väl förankrade lösningar. Samtliga politiska företrädare står eniga bakom utredningens förslag, och det är det förslaget som huvudsakligen ligger till grund för propositionen. Regeringsförslaget innebär att ansvaret för fastighetsbildningen i princip skall åvila staten, men en kommun skall kunna få tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Det innebär att staten även fortsättningsvis ges det övergripande ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten. Om en kommun ges tillstånd att svara för verksamheten innebär det inte någon begränsning av det statliga ansvaret. Även den kommunala myndighetens verksamhet skall styras av fastighetsbildningslagens regelsystem och bedrivas på det sätt som krävs i en myndighetsfunktion. Det betyder att man skall beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. De krav som ställs på de kommunala myndigheterna är desamma som de som ställs på de statliga. För att ytterligare stärka rättssäkerheten för den enskilde har det intagits en bestämmelse som innebär att ärenden där kommunen är sakägare skall lämnas över till den statliga myndigheten om kommunen eller sakägaren begär det. Herr talman! Enligt utskottets mening innebär det här att de högt ställda krav på rättssäkerhet i fastighetsbildningen som har varit en grundläggande förutsättning för reformeringen av verksamheten är uppfyllda. För att en kommun skall få tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet skall verksamheten ha sådan omfattning att en nödvändig kompetens kan upprätthållas. Minst två personer inom myndigheten skall ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att utöva ett eget ansvar för förrättningar. Omfattningen på verksamheten skall också vara sådan att myndigheten bör ha en personalstyrka motsvarande minst fem årsarbetskrafter och att arbetsuppgifterna väsentligen begränsas till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till denna. Myndigheternas informationssystem skall också ha sådan teknisk standard som säkrar utbyte och information mellan stat och kommun inom lantmäteriområdet. Ett ytterligare villkor är att den kommunala lantmäterimyndigheten skall ha hela kommunen som verksamhetsområde och att kommuner inte får inrätta lantmäterimyndighet i samverkan. De förutsättningar som skall gälla för att kommunal myndighet skall få inrättas regleras i en ny lag. Det innebär att en kommun skall kunna ansöka om att svara för fastighetsbildningsverksamheten i kommunen under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda: Ansökan skall göras hos Lantmäteriverket, som med eget yttrande överlämnar kommunens ansökan till regeringen. Regeringen gör en samlad bedömning av om tillstånd skall lämnas. Det är således regeringen som prövar frågan om tillstånd. Det finns nu 41 kommunala fastighetsbildningsmyndigheter. Av dem är det 14 som har hela kommunen som verksamhetsområde. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 1996. Men för att underlätta omställningen till det nya systemet kommer kommuner som den 31 december 1995 inte har egen fastighetsbildningsmyndighet att få inrätta kommunal lantmäterimyndighet först den 1 januari 1999. Det innebär att i första omgången bara de 41 kommuner som i dag har egen fastighetsbildningsmyndighet får möjlighet att söka tillstånd enligt den nya lagen. Beslut avseende dessa kommuner kommer att meddelas under år 1996, och de nya myndigheterna inrättas den 1 januari 1998. Övriga kommuner kommer att få sina ansökningar prövade först under 1997, och myndigheterna kan inrättas den Herr talman! I propositionen föreslås att formen enrådighetsverk skall väljas som ledningsform för Lantmäteriverket och att frågan prövas på nytt sedan myndigheten har verkat någon tid. Utskottet delar inte denna bedömning och gör därför i betänkandet ett tillkännagivande om att ledningsformens styrelse bör väljas. Enligt betänkande 1995/96KU1, som nyligen har behandlats i kammaren, skall huvudregeln vara att statliga myndigheter normalt skall ha en lekmannastyrelse vid sidan av myndighetschefen. Ett absolut krav på styrelsen bör enligt konstitutionsutskottet bl.a. gälla för myndigheter som arbetar under affärsliknande förhållanden och har en verksamhet som innebär stort finansiellt ansvar, liksom för myndigheter där tidigare undantag gjorts från ordningen med enrådighetsverk. De båda verk som vid årsskiftet kommer att bilda Lantmäteriverket har i dag lekmannastyrelse. Det nya verket kommer dessutom att ha såväl affärsliknande som ren affärsverksamhet av betydande omfattning. Därför bör ledningsformen med en styrelse vid sidan av myndighetschefen väljas. Bostadsutskottet har också som yttrande till konstitutionsutskottet inför dess ställningstagande angett att det är av stor vikt att den medborgerliga insynen kan garanteras när det gäller förvaltningsmyndigheternas ledningsformer. Moderaternas och Folkpartiets representanter i utskottet har reserverat sig mot utskottets tillkännagivande om ledningsformen. I reservationen sägs det att medborgarinflytande över och medborgarkontroll av förvaltningen bör utövas av folkvalda organ, att det är av avgörande betydelse för en effektiv och väl fungerande förvaltning att den inte styrs av organisationer och andra särintressen utan av allmänna intressen och att det bör vara utgångspunkten för vilken ledningsform som skall väljas. Jag kan inte se någon skillnad mellan utskottets förslag, att ledningsformen styrelse skall väljas, och reservanternas förslag. Alla säger vi att det är av stor vikt att den medborgerliga insynen kan garanteras. I de båda särskilda yttrandena från Eskil Erlandsson respektive Per Lager betonas kraven på rättssäkerheten i fastighetsbildningsverksamheten. Det är enligt utskottets uppfattning så att de högt ställda kraven på rättssäkerhet i fastighetsbildningen, som varit en grundläggande förutsättning för reformeringen av verksamheten, skall uppfyllas. Utskottet menar att kraven är uppfyllda genom regeringsförslaget. Genom att dessutom välja ledningsformen styrelse garanteras den medborgerliga insynen. Herr talman!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
Herr talman! Det är glädjande att höra hur mycket Lilian Virgin betonar rättssäkerhetsfrågan. I fråga om beslut av det här slaget tycker jag att man skall göra det. Men samtidigt yrkar Lilian Virgin på vår reservation, vilken stöds av Folkpartiet. I grunden gäller det rättssäkerheten. Man hänvisar till konstitutionsutskottet. Regeringen förklarar där att den anser det vara värdefullt med någon form av intresserepresentation i styrelserna. Syftet skall vara att främja intresseavvägning och samförstånd. Då undrar jag: Hur kan Lilian Virgin få detta att stämma överens med rättssäkerhet i den bemärkelse som hon själv talade om i sitt anförande?
Herr talman! När det gäller rättssäkerheten har vi ingen annan uppfattning. Men jag undrar vad reservanterna menar när de säger att det skall vara medborgarinflytande etc., men att de är rädda för intresseorganisationer. Vad står det här med intresseorganisationer egentligen för? Vi är inte rädda för medborgarinflytandet. Vi kan ju se hur Lantmäteriets styrelse i dag ser ut. Där finns ledamöter från riksdagen och
Herr talman! Rättssäkerheten garanteras bäst om folkvalda representanter sitter med i styrelsen. Men det står att läsa att regeringen vill utreda förutsättningarna för en sådan ordning, och man anser att detta behöver utredas ytterligare. Då frågar jag: Har regeringen för avsikt att tumma på rättssäkerheten? I fråga om de organ som här avses - ledningsorgan och ledningsformer - har vi samma krav på rättssäkerhet som när det gäller oss medborgarvalda i riksdagen. Det uttalas tydligt att särintressen skall utredas och undersökas. Vidare gäller det deras representation i en ledningsform som är mycket viktig för hela rättssäkerheten i samhället. Då är det väl inte underligt att vi i reservationsform påtalar att det här strider mot en etablerad rättssäkerhet i en demokrati.
Herr talman! Jag tror ändå att det finns ett litet missförstånd här. Det som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande när det gäller detta med intresseinsyn avser, såvitt jag kunnat utläsa, att man velat pröva det vidare när det gäller AMS styrelse. När det gäller övriga former har man däremot inte sagt något sådant. Därför menar jag att det inte finns någon skillnad mellan reservanternas och vårt förslag. Vi menar att det skall vara insyn och att det kravet kan uppfyllas genom en styrelse.

Herr talman! Jag kände tveksamhet inför förslaget i ett inledningsskede. Men under utskottsbehandlingen har mina önskemål i stort sett blivit tillgodosedda. Jag har därför inte reserverat mig. Vad jag tyckt vara viktigast, och flera har pekat på det här och det är också nämnt i mitt särskilda yttrande, är att rättssäkerhetsaspekten blir tillgodosedd när en kommun har ansvaret för fastighetsbildningen. Kommunen som markägare kan så att säga hamna på två eller tre stolar samtidigt och företräda flera intressen i ett och samma ärende. Den enskilde har kanske inte alltid kraft att fullt ut hävda den rätt som lagen ger. Jag ser alltså en risk här. Den är inte så stor, men det är ändå en risk. Ett sätt att öka och trygga rättssäkerheten skulle kunna vara att en ordning skapas som innebär att det blir obligatoriskt att överlämna ett ärende till den statliga lantmäterimyndigheten när kommunen själv är sakägare. Alternativt kunde detta vara en huvudprincip som bara frångås när parterna är helt överens. Herr talman! Jag kommer med intresse att följa utvecklingen på det här området. Om det skulle visa sig erforderligt återkommer Miljöpartiet förstås till riksdagen med förslag likt det som jag nyss skisserat.
Herr talman! Hudmannaskapsutredningen har tittat på möjligheten att lämna över ett ärende till en annan myndighet eller att ha det som ett obligatorium. Man har övervägt detta och stannat för att en bra rättssäkerhet garanteras när möjligheten finns att när som helst under ett ärendes gång överlämna det till den statliga lantmäterimyndigheten. Ett skäl till att man valde den här vägen och inte gjorde det till ett obligatorium - dvs. om kommunen var sakägare skulle ärendet överlämnas - är att man menar att myndighetsstrukturen på det sättet blir oklar. Det har också visat sig att det inte gått att peka på några rättsliga svårigheter på det området.

Herr talman! Även jag kommer att något beröra rättsäkerhetsfrågorna. Redan när riksdagen våren 1994 beslutade om en ny organisation för lantmäteri och fastighetsdataverksamheten betonades särskilt att rättssäkerheten skulle utgöra grunden i ett kommande förslag till en reformerad organisation av den framtida fastighetsbildningsverksamheten. Nu har vi förslaget på riksdagens bord. Den kritik som ofta riktats mot den statliga organisationen om dubbla roller genom en omfattande uppdragsverksamhet inom det fastighetsekonomiska området har redan beaktats genom att den här verksamheten enligt riksdagens beslut ombildats och överförts till ett fristående aktiebolag. I en motion från några kristdemokrater tas rättssäkerhetsfrågorna upp. Vi förutsätter att det även i fortsättningen skall finnas underlag till en statlig lantmäterimyndighet i varje län. Tillståndsgivningen till kommunala lantmäterimyndigheter får inte dra undan förutsättningarna för en statlig verksamhet av hög kompetens och kvalitet. Vi välkomnar inriktningen från Huvudmannaskapsutredningen, att myndigheten bör ha en personalstyrka motsvarande fem årsarbetskrafter av rätt sort för att göra det möjligt att upprätthålla kompetens och kvalitet på verksamheten. En förutsättning för att en kommun skall få tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet är naturligtvis också att verksamheten skall ha en sådan omfattning att en nödvändig kompetens kan upprätthållas. Det är också bra att utskottet så tydligt uttrycker att regeringens prövning före inrättandet av kommunala myndigheter ges en sådan bredd och inriktning att en stabil och effektiv verksamhet på både statlig och kommunal nivå ändå garanteras. Sammanfattningsvis innebär således föreliggande förslag att tillstånd till inrättande av kommunal lantmäterimyndighet kommer att prövas genom en restriktiv och samlad bedömning av frågan om tillräckliga skäl verkligen föreligger. Herr talman! Med de förtydliganden och skrivningar som utskottet presenterar i det här betänkandet är vi kristdemokratiska motionärer således nöjda. Dessutom är det bra med den breda enighet som föreligger i de här något komplicerade frågorna.

Herr talman! Inte heller jag kan låta bli att säga några ord om rättssäkerheten i detta sammanhang. Fastighetsindelningen i det här landet utgör dels grunden för samhällsredovisningen av äganderätten, dels grunden för styrningen av mark och vattenanvändningen i landet. Fastighetsindelningen sker genom en fastighetsindelningsförrättning. Det svenska förrättningsinstitutet har sin grund i mycket gamla rättstraditioner. Lagstiftningen på området har efter hand moderniserats bl.a. på grund av den fortgående utvecklingen i vårt samhälle. Successivt har ett effektivt och rättssäkert instrument utvecklats för att avgöra ofta mycket komplicerade frågor, frågor som är komplicerade ur rättslig synvinkel, ur ekonomisk synvinkel eller ur teknisk aspekt. Jag anser att kravet på rättssäkerheten i fastighetsbildningsverksamheten alltid måste framhållas och betonas. Den organisatoriska uppbyggnad av verksamheten som vi har fått ett förslag om måste tillförsäkra parterna en rättvis och rättssäker behandling. Oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal eller i statlig regi måste den enskildes säkerhet garanteras. En absolut förutsättning för att den förordade ordning som skall gälla skall svara mot rättssäkerhetskravet är därför att de kommunala fastighetsbildningsmyndigheterna ges den självständiga roll som förutsätts i betänkandet och att självständigheten verkligen ges i praktiken av de kommuner som har denna verksamhet. Särskilt viktigt är detta då kommunen är eller kan komma att bli sakägare i en förrättning. Herr talman! Jag förutsätter att utvecklingen följs på detta område, och det med uppmärksamhet. Jag vill för tids vinnande i övrigt hänvisa till det särskilda yttrande som jag avlämnat i ärendet.

Herr talman! Muskövarvet och Muskövarvets framtid har varit föremål för behandling i riksdagen tidigare. Senast riksdagen behandlade frågan om Muskövarvet och Muskövarvets organisation var i samband med ett förslag från den tidigare borgerliga regeringen och försvarsminister Anders Björck som gick ut på att Muskövarvet skulle privatiseras och alltså säljas ut till hugade spekulanter. Nu blev det inte på det sättet. Ingenting hände under lång tid, men senare i processen tillsattes en utredning som särskilt tittade på vilka möjligheter det skulle kunna finnas att organisera detta militära varv, som ju är insprängt i en militär anläggning som är viktig för vårt land. Det regeringen nu har föreslagit är att Muskövarvet skall behållas inom den militära organisationen och inom Försvarsmakten och att Muskövarvet i framtiden kanske på ett annat sätt skall redovisa det ekonomiska utfallet. Detta är viktigt inte minst för kunden, i första hand den svenska marinen, som ju har att handla reparations och underhållstjänster till ett för marinen och därmed staten så förmånligt sätt som möjligt. Utöver Muskövarvet finns också andra varv som utför liknande uppdrag.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

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 2 handlar om framtiden för Muskö örlogsvarv. Jag vill som motionär i ämnet börja med att slå ett slag för min hemkommun, Haninge, som är en fantastisk skärgårdskommun i södra Storstockholm.

I detta sammanhang framhålls att man måste beakta att beredskapskraven på kapacitet och kompetens vid varvsanläggningen på Muskö kräver en viss minsta fredstida beläggning.

Utredaren redovisade i ett betänkande i januari 1995 sitt uppdrag. Han anser att Muskövarvets verksamhet inte lämpar sig för drift utanför försvarets ägo, eftersom han inte anser det möjligt för ett aktiebolag - statligt eller privat - att operera på ett marknadsmässigt eller företagsmässigt sätt med de stora begränsningar som gäller i detta fall. Till detta kommer att Muskövarvets placering inne i den komplexa bergrumsanläggningen på Muskö tillsammans med olika andra försvarsfunktioner gör att särskilda hänsyn måste tas vid ett eventuellt annat huvudmannaskap för delar av anläggningen. Regeringen har tagit till sig utredarens bedömningar och föreslår riksdagen att nu godkänna vad som förordas om Muskö örlogsvarvs framtida ägarförhållande, dvs. att varvsverksamheten på Muskö bör förbli under statligt huvudmannaskap. Försvarsutskottet har sedan enhälligt ställt sig bakom regeringens bedömningar och förslag. En viktig utgångspunkt för riksdagens beslut 1993 var att ansvariga militära myndigheter bedömde att det fanns en betydande rationaliseringspotential vid varvet. Att överföra verksamheten i privat regi bedömdes vara ett effektivt sätt att rationalisera den. När det gäller behovet av och möjligheterna till rationaliseringar inom verksamheten har utredaren i sitt betänkande i januari 1995 på flera ställen understrukit att sådana insatser inte bara är möjliga utan dessutom är helt nödvändiga. Jag anser det viktigt att vi inte i en renodlad huvudmannaskapsdiskussion tappar bort de huvudskäl som låg bakom 1993 års beslut, nämligen effektivisering och rationalisering. Herr talman! När vi nu enas om att verksamheten på Muskö skall fortsätta under statligt huvudmannaskap borde utskottet på ett tydligare sätt ha markerat betydelsen för framtiden av att varvsverksamheten på Muskö rationaliseras i enlighet med vad den särskilde utredaren har föreslagit. Muskövarvets framtid kan självfallet inte frikopplas från riksdagens försvarsbeslut. Det kan heller inte uteslutas att kommande riksdagsbeslut i hög grad kommer att påverka möjligheten för Muskövarvet att för framtiden behålla och utveckla en hög kompetens i sin verksamhet. Om verksamhetsvolymen för Försvarsmaktens behov minskar innebär detta med största sannolikhet antingen en väsentlig neddragning av varvsverksamheten på Muskö långt under den fredstida beläggning på drygt 200 000 arbetstimmar per år som utredaren bedömer krävs, eller en väsentlig utökning av de civila uppdrag som Muskövarvet med stöd av gällande regler kan ta in. Det är därför viktigt att noga följa utvecklingen. Inriktningen måste vara att undvika alltför tvära kast för Muskövarvets del. Den kontinuerliga underhållsbeläggning i fred som krävs för att varvet skall kunna bibehålla kompetens och kvalitet på önskvärd nivå i kris och krig är viktig att beakta. Samtidigt måste seriösa anpassnings och rationaliseringskrav ställas på verksamheten, så att de civila uppdrag som kan bli aktuella kan erhållas i sund konkurrens med andra varv. Mot bakgrund av detta är jag övertygad om att vi ganska snart kommer att få återkomma till denna fråga. Utredaren har föreslagit ett antal kontrollstationer i en process som syftar till att Muskövarvet på sikt skall kunna påvisa en överlägsen konkurrenskraft i förhållande till övriga varv och att kapaciteten skall kunna utökas till operativt största godtagbara mängd kvalificerat fartygsunderhåll. I min egen motion 1995/96:Fö13 har jag velat påtala vikten av att de kommande kontrollstationerna i denna process används konstruktivt och att dagens huvudmannaskapsbeslut skall kunna omprövas om det visar sig nödvändigt mot bakgrund av kommande utveckling och beslut. Jag har i motionen också velat markera att Muskövarvets konkurrens om eventuella civila uppdrag måste ske på marknadsmässiga och företagsmässiga villkor och att det inte får vara så att skattemedel används för att skapa konkurrens och prissättningsfördelar. Försvarsutskottet har behandlat motionen förhållandevis välvilligt. Utskottet skriver att man utgår från "att regeringen återkommer till riksdagen vid ett senare tillfälle om den finner att det av något skäl - t.ex. de som förs fram i motionerna - är ändamålsenligt att byta organisations och ägarform för varvet". Herr talman! Jag har mot denna bakgrund inte något yrkande i anledning av försvarsutskottets betänkande nr 2. Jag vill dock uttrycka förhoppningen att det ligger verklig substans bakom utskottets skrivningar på de punkter jag nu har kommenterat. Jag ser i så fall framför mig en ny diskussion kring Muskövarvets framtid inom några år.

Herr talman! Detta ärende aktualiseras med stöd av 3 kap. 7 § riksdagsordningen. Det är alltså ett s.k. utskottsinitiativ. Det gäller den svenska äggproduktionen, vars förhållanden är relaterade för det första till det faktum att Sverige enligt ett riksdagsbeslut från 1988 skall se till att burhållning av värphöns avvecklas under en tioårsperiod. Detta skall alltså vara genomfört till den 1 januari 1999. Utskottet och riksdagen har vid flera tillfällen markerat att avvecklingen av burhönssystemet inte får innebära att svensk äggproduktion slås ut med hjälp av ägg producerade i andra länder. Från denna utgångspunkt har utskottet anordnat utfrågningar med representanter för Jordbruksdepartementet och äggnäringen. Herr talman! Den faktor som för det andra kommer in är att det har skett en förändring av den svenska äggproduktionen mot bakgrund av en import av finska ägg, framställda med ett nationellt produktionsstöd som inte finns i Sverige. De finska äggen, som produceras med lägre krav på djurmiljön än i vårt land, har t.ex. i Norrland tagit en marknadsandel om ca 30 %. Vi menar i utskottet att bl.a. det förhållandet att delar av den svenska äggnäringen slås ut som en följd av ett stöd för ägg producerade i Finland inte är förenligt med ett långsiktigt konsumentintresse. Vi har när vi i utskottet har anordnat utfrågningar med Jordbruksdepartementet fått klart för oss att Sverige kommer att använda en övergångsregel för att få till stånd nationella bestämmelser för märkning t.o.m. Vi har i utskottet diskuterat om detta räcker och kommit fram till att det finns möjligheter till mer långtgående åtgärder för att skydda äggnäringen och därmed också konsumenterna mot de marknadsstörningar som importen från Finland ger upphov till. Vi menar att man bör kunna utnyttja artikel 152 i det svenska fördraget om anslutning till EU för att vidta ytterligare åtgärder mot importen av ägg från Finland. Vi framhåller i utskottets betänkande att vi vill att regeringen skall göra detta. Hanteringen av detta ärende har varit öppen och generös från alla ingående aktörer, och som följd av detta står ett enigt utskott bakom utskottets hemställan. Jag yrkar bifall till denna.

Herr talman! Som Lennart Daléus sade har vi ett enigt betänkande, vilket är mycket glädjande. Bakgrunden är alltså den att de finska äggproducenterna, som producerar ägg under betydligt sämre villkor för hönsen än vad vi gör i Sverige, för närvarande dumpar marknaden. Effekten av detta blir att framför allt de äggproducenter i Sverige som försöker att komma ifrån burhönssystemen har svårt att klara sig i dag. Vi har redan börjat se konkurser bland dem. Riksdagen har, som nämnts, tagit ett beslut om att burhönsen skall flyttas ned på golvet den 1 januari 1999. För detta krävs en omställning av svensk äggproduktion som kommer att kosta pengar. Just nu befinner sig produktionen i ett ganska kritiskt skede. Man försöker hitta metoder för att komma ifrån burhönssystemen. Den ganska ojusta konkurrensen just nu från Finland, som ger de finska producenterna ett bidrag om 4 kr per kilo, slår hårt mot dem som verkligen vill komma ifrån burhönssystemen. Det som sker i Sverige i dag är alltså mycket allvarligt. Vi är från Miljöpartiets sida mycket angelägna om att burhönssystemen försvinner den 1 januari 1999. Vi anser därför att det är mycket viktigt att Sverige nu vänder sig till EU och påtalar att det som sker inte alls är förenligt med konkurrens på lika villkor. Stödet till de finska äggproducenterna var inte alls avsett att användas på det här sättet. Tanken var att det skulle användas på ett sådant sätt att de finska äggproducenterna kunde minska produktionen till att motsvara behovet. De har i dag en överproduktion om ca 30 %, som exporteras. När man ser på hur de finska hönsen har det kan man konstatera att det står 4 finska höns i en bur där det i Sverige står 3 höns. I burarna har man inte mellanväggar, som vi har i Sverige. Det innebär att hönsen utsätts för mycket stress. Hönsen har inte möjlighet att nöta klorna och inte heller att sitta på pinne. De finska hönsen har det alltså sämre än de svenska burhönsen. Detta innebär att det som många av oss som har varit negativa till den europeiska unionen har varit rädda för nu sker, dvs. att vi får in produkter från en djurhantering som är sämre än den svenska. Detta är mycket allvarligt. Vi skulle hellre se motsatt utveckling, dvs. att vi får allt bättre djurskyddsbestämmelser i Sverige. Det är också den utveckling som är på gång, men den kan komma till korta genom dumpningen av de finska äggen. Vi hälsar från Miljöpartiet med glädje att utskottet nu är enigt om att försöka åstadkomma en korrigering. De finska äggen får gärna konkurrera på den svenska marknaden, men det skall ske på lika villkor. Det skall klart och entydigt utsägas att de kommer från djur som har det sämre än de svenska burhönsen. Dessutom är det många av de svenska konsumenterna som anser att inte heller de svenska burhönsen har det bra och att det måste bli bättre även här.
Herr talman! Bara för att det inte skall råda någon osäkerhet vill jag säga att frågan om det svenska burhönssystemet kommer att redovisas av regeringen nästa år för jordbruksutskottet. Regeringen kommer då som underlag att använda redovisningar från Jordbruksverket vilka man har begärt in till den 1 april Herr talman! Jag är övertygad om att den här frågan kommer att återkomma till kammaren mera i detalj i olika sammanhang.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att den återkommer till kammaren. Det finns i dag tendenser som gör att många bedömer att det kan bli svårare än vi hade tänkt oss att komma ifrån burhönssystemen 1999, just på grund av EU och det som vi nu ser, nämligen att det kommer konkurrens från ägg som produceras billigare men med burhönssystem som t.o.m. är sämre än de svenska. Det finns naturligtvis en koppling mellan burhönssystemens avskaffande och det här ärendet. Jag tycker inte att vi behöver gå in ytterligare på det, men det är ändå viktigt att framhålla att om vi skall ha en chans att få en bättre djurskyddslagstiftning än vad vi i dag har, måste vi klart och tydligt tala om hur den mat som konkurrerar med den svenska produceras. Vi måste också se till att få ett ökat konsumenttryck, så att vi verkligen går åt rätt håll, inte åt fel håll.

Herr talman! Majoriteten i jordbruksutskottet avvisar Miljöpartiets krav på obligatorisk miljörevision för företag. Att göra en sådan borde vara lika självklart som det är för företag att göra den lagstadgade ekonomiska redovisningen. För den ekonomiska redovisningen finns det detaljerade regler för form och innehåll, och den skall skickas till en kontrollmyndighet. Skall vi, om vi drar en parallell, låta företagen ha frivillig ekonomisk redovisning? Det är ungefär samma sak. Nej, det vill inte Miljöpartiet. Vi arbetar för en mycket viktig sak, nämligen obligatorisk miljöstyrning och miljörevision. Det är grunden för att komma till rätta med en mängd miljöproblem. Jag sitter i Justitieutskottet. När vi behandlar miljöbrott finner vi att basen för kontrollen och tillsynen i dag saknas, att man över huvud taget har en översyn. Det är därför oerhört viktigt att ha en miljörevision. Utskottet har tillstyrkt EU:s förslag om en frivillighet i denna viktiga fråga. Men det räcker inte. Att det inte gör det visar undersökningar, vilka jag skall beröra. I dag har man ingen som helst kontroll över tillståndet. Jag yrkar bifall till Miljöpartiets reservation avseende mom. 2. Miljöpartiet har gjort ett förslag med fem viktiga punkter som tar upp just de saker som vi måste komma till rätta med för att få en helhetssyn. 1. Miljörevison som innebär att man ser efter vad som kommer in i ett företag i form av råvaror, ämnen och produkter. Producentansvaret är något som är mycket viktigt i dag. Hur många förpackningar har återtagits, och vad har hänt med dessa? Producentansvaret i Sverige har inte kommit igång fastän lagen har funnits ett tag. Även kontrollen av producentansvaret kommer att bli svår. Jag kan ta parallellen med Tyskland. Där har man också infört ett producentansvar. Konsumenterna ställer helhjärtat upp, tar det på allvar och ägnar tid åt att sortera sina sopor. Så är allmänhetens inställning i dag. Man vill ta miljöhänsyn. Men lagarna och kontrollorganen följer inte med. I Tyskland har det blivit så att det i stora lager ligger balar med förpackningar som man inte tar omhand på riktigt sätt. Nu i dagarna har jag fått reda på att det finns personer i Sverige som får betalt av tyska företag - jag har fått uppgift om 2 000 kr/ton - för att försöka att här i Sverige ta hand om deras förpackningar. Det har fått till effekt att man bränner dem i svenska kommunägda värmeverk kopplade till fjärrvärmesystem. Den här handeln är inte liten utan ganska stor. Värmeverken eller sopförbränningsanläggningarna får i sin tur betalt av företagen. Det är med glädje de tar emot det. De får ju mindre avfall när vi har lagar om återvinning, och det tycker de inte om när de har byggt ut sina anläggningar. Det är en viktig punkt. Det står i min motion som jag skrev för ett år sedan, och det är nu mycket aktuellt. Det finns en brist här. Det är likadant med miljöbrotten. Det är väldigt få som leder till åtgärder eller fällande dom. Dessa brott är så krångliga att utreda att man inte klarar av det. Nu fick jag i radion höra att de miljöpoliser som man har börjat att utbilda skall dras in, och det är ännu mer alarmerande. Jag förordar här en helhetssyn på produkten från vaggan till graven. Utbildade miljörevisorer skall sedan granska företagets miljörevision, och revisorerna kan komma med förslag till förbättringar för kommande år. Med en miljörevision får ett företag en bild av totalflödet och har större möjligheter att ingripa och förändra produktionen och att sträva mot ett kretslopp som skonar natur och miljö. Tillsynsmyndigheter har vi redan i dag. Det är bara att bygga vidare på dessa, som länsstyrelserna och kommunernas enheter för miljö och hälsa. Det måste bli fler miljökontrollanter som gör inspektioner och kontrollerar att miljöredovisningen stämmer. Länsstyrelserna är för övrigt en bra instans att ha som en registreringsmyndighet. Dessa miljöredovisningar skall finnas tillgängliga för allmänheten, miljöorganisationer, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Man skall kunna gå in och titta när man är undrande, vilket man i dag inte alls har någon möjlighet att göra. Miljöpartiet de grönas åsikt är att detta är otillräckligt. Det krävs en miljöredovisning även vad gäller producentansvaret, vilket jag har berört. Kommunerna sköter i dag insamlandet av förpackningarna ganska bra. Vi har börjat med det systemet, och det vore väldigt dumt att lägga om det. Det är bättre att producenterna har ansvaret men att kommunerna utför hanteringen. Det har Miljöpartiet också skrivit i en annan motion. Det har i undersökningarna visat sig att stora företag med över 1 000 anställda har börjat en miljöstyrning och en miljörevision. Men de små och medelstora företagen saknar dessa. De saknar också kunskap om hur de skall hantera problemen. En miljöredovisning behöver göras obligatorisk. När vi talar om miljömål är alla partier miljövänliga. Det är den profil man har. Även Socialdemokraterna har fått litet grön färg på sig. Centerpartiet har också den profilen. Det är väldigt konstigt att man inte ställer sig bakom detta förslag, som är så viktigt. Men det är bara fagra ord som virvlar i dessa uttalanden. Dessa citat har jag saxat från ett parti, ni kan gissa vilket: "Miljömålen bör därför ha samma vikt som ekonomiska och produktionsinriktade mål." - det är precis det jag säger måste till - "Kretsloppsarbetet drivs vidare med kraft och en sammanhållen strategi tas fram. - Principen är att förorenaren bör vara det som betalar för att åtgärda de miljöskador han förorsakar". Vilket parti har sagt det? Det kan i dag vara alla, men det är faktiskt Socialdemokraterna som har det i sin skrift Miljön, vårt gemensamma ansvar. För att dessa ord skall realiseras måste det komma förslag och kraft bakom orden så att det verkligen kan bli så. Jag är litet besviken att vi inte får stöd av något annat parti i denna viktiga fråga. Men vi får väl ta upp den gång på gång och försöka att inplantera dessa idéer om hur viktigt det är.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar har anknytning till regeringens proposition om en politik för arbete, trygghet och utveckling. Det handlar om att underlätta för framför allt små och medelstora företag att vara underleverantörer till svenska och utländska företag enligt EU:s förordning om frivillig miljöstyrning och miljörevision. Intresset från konsumenterna ökar ständigt för att köpa produkter som är tillverkade på ett ur miljösynpunkt tillfredsställande sätt. genom detta intresse har deltagandet i EU:s system för miljöstyrning och miljörevision blivit ett konkurrensmedel för företagen. Allt detta är mycket positivt, och vi ser med tillförsikt fram mot denna utveckling. Inom systemet föreskrivs att underleverantören till det producerande företaget skall omfattas av samma miljöbestämmelser. Detta kan ställa till med problem för framför allt de små företagen. NUTEK har framfört att det finns behov av medel för en informations och projektverksamhet för att stödja de små och medelstora företagen så att de kan ansluta sig till miljösystemet. miljoner kronor ställs till NUTEK:s förfogande för att sätta i gång denna verksamhet. Utskottet delar regeringens uppfattning och tillstyrker förslaget. Svenska miljöstyrningsrådet är ett registerorgan för EU-systemet. Även detta måste fungera för att företagen skall få tillgång till detta positiva konkurrensmedel. Det är ju också mycket positivt för miljön. Rådet håller på att bygga upp sin verksamhet och har behov av ett aktieägartillskott. Därför ställer sig utskottet bakom regeringens förslag om ett villkorat aktieägartillskott på 2 miljoner kronor. Villkoret är att medlen skall betalas tillbaka när verksamheten börjar ge överskott. Herr talman! Med dessa åtgärder förbättras konkurrensmöjligheterna för mindre svenska företag att vara underleverantörer till både svenska och utländska företag. Det ger positiva effekter för både sysselsättning och miljö. Som vi tidigare har hört har Miljöpartiet reserverat sig mot utskottets uppfattning. Reservationen går ut på att förordningen om miljöstyrning och miljörevision skall vara obligatorisk. Det här betänkandet behandlar möjligheterna för företagen att delta i EU:s program. Det Miljöpartiet föreslår är egentligen en lagstiftningsfråga. Det är inte mer än några veckor sedan vi behandlade miljölagstiftningen med samma yrkande från Miljöpartiet. Ett enigt utskott och en enig riksdag ställde sig bakom det betänkandet. Jag finner inte att det har hänt något speciellt på några veckor, utan jag yrkar avslag på reservationen. Jag måste kommentera det som sades här tidigare om miljökontrollen. Det lät som om det inte finns någon alls. Men det finns faktiskt en ganska omfattande miljökontroll inom ramen för miljöskyddslagen. De villkor som fastställs genom Koncessionsnämnden för miljöskydd kontrolleras via länsstyrelser, och i en del fall har kommunerna möjlighet att ta över denna miljökontroll. Det är möjligt att man på något ställe kan önska sig mer, men på det stora hela fungerar den kontrollen mycket bra i dag. Det visas inte minst genom att det är många kommuner som vill ta över den delen av kontrollverksamheten. Koncessionsnämnden för miljöskydd har just nu långa handläggningstider i sin prövning enligt miljöskyddslagen. Det är angeläget att framför allt få tillstånd för nyproduktion och produktionsökningar får en snabb handläggning. Därför godkänner utskottet regeringens förslag om ett tillskott på ytterligare 2 miljoner för att snabba upp behandlingen av dessa ansökningar. Till betänkandet finns också ett yttrande från moderaterna. Det är egentligen inte riksdagens uppgift att behandla tillämpningen av befintlig lagstiftning. Det är riksdagen som fattar beslut om hur lagstiftningen skall se ut. Det är inte heller så att Koncessionsnämnden enbart lämnar tillstånd om produktionsmängder. Varje tillstånd innehåller bestämmelser för varje miljöpåverkande ämne. Dessa villkor ställs bl.a. upp för dygnsmedelvärde, veckomedelvärde, gränsvärde och totalvärde. Jag har svårt att förstå det yttrande som är bilagt. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 15 och avslag på reservationen.
Herr talman! Alf Eriksson säger att det är positivt med EU:s förordning när det gäller konkurrens och säljarargument. Företagen kan då vara med i ett frivilligt system och visa på att de tar vara på miljön. Det har de stora företagen kommit på. Men skall vi behandla miljöfrågorna på det sättet? Skall det vara upp till företagen och deras säljarargument huruvida de skall göra det? Jag tycker att det är en väldigt konstig syn. Jag frågade i mitt anförande vad det är för skillnad - och varför skall det vara skillnad - på ekonomisk redovisning och miljöredovisning. Det handlar om pengar, och det är alla väldigt intresserade att få så mycket som möjligt. Miljön har ju inte någon riktig talesman, men vi har ju kunskap och medvetenhet. Därför borde vi lätt kunna inse att detta är nödvändigt. Alf Eriksson sade också att det finns kontrollmyndigheter i dag. Men jag har varit i kontakt med länsstyrelsen och fått veta att det inte är så bra när det gäller koncession. Stora företag som får koncession skickar in sina egna prover. Jag blev mycket förvånad när jag hörde att det går till på det viset. De skickar in proverna regelbundet, och någon gång gör man en kontroll. Jag tycker inte att det är riktigt tillfredsställande. Jag skulle vilja ha svar på min fråga. Vad är det för skillnad på ekonomisk redovisning, som är obligatorisk, och miljöredovisning, som inte är det? Vad har ni för aspekter på det?
Herr talman! Vi är nog ganska överens om att målen är att få en god miljö och en miljömässigt bra produktion. Vad är det då för fel att använda ett medel där konsumenterna är med i bilden. Jag finner att det här medlet för att åstadkomma en god miljö är ett av de bättre. Det kompletterar den prövning som sker enligt miljöskyddslagen. Kia Andreasson nämnde länsstyrelsernas kontrollprogram och att företagen själva redovisar sina uppgifter. Det har sin enkla förklaring i att det är ett fastställt kontrollprogram. Det skulle bli oerhört dyrt om samhället skulle stå för alla kostnader för att hämta in alla prover från verksamheten. Därför tycker jag att det är ett ganska raffinerat sätt att låta företagen själva stå för dessa kostnader. I vissa fall går man ut och kontrollerar att de uppgifter som företagen själva lämnar är riktiga. Det har visat sig att detta har fungerat ganska bra. Vi får räkna med att det händer något misstag, och det händer vid all lagstiftning.
Herr talman! Alf Eriksson säger att konsumenterna skall vara med och välja. Men det är ju det de inte kan när det inte finns en obligatorisk miljöredovisning. Då har inte konsumenterna den insynen. Det är därför det behövs en allmän insyn och en sorts varudeklaration. Nu blir det ju de stora företagen som har råd att satsa och anställa folk för att uppehålla miljöskenet. Det kan inte de små och medelstora företagen. Därför behöver de hjälp, och därför behöver miljöredovisningen bli obligatorisk. Annars har inte allmänheten denna insyn och kan välja.
Herr talman! Det stämmer inte att konsumenterna inte kan välja. Det är ju poängen med det här systemet. Det redovisas vilka produkter som är tillverkade på ett miljömässigt bra sätt enligt den här EU förordningen. Då har konsumenterna möjlighet att välja den här produkten. Det är just det som är konkurrensmedlet. Sedan säger Kia Andreasson att det bara är de stora företagen som kan göra detta? Men läs betänkandet! Större delen av betänkandet handlar ju om att underlätta för de små och medelstora företagen, som underleverantörer till storföretagen, att delta i miljöstyrningssystemet.

Herr talman! Vänsterpartiet har tidigare och vid andra tillfällen diskuterat frågan om obligatorisk miljörevision. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter den diskussionen. Vi kommer av olika anledningar att stödja Miljöpartiets reservation. I betänkandet finns sådant som är bra. Inledningen är bra. Det är bättre med en frivillig miljörevision än ingen alls. Det bör man poängtera. Det är viktigt att vi gör allt för att som samhälle försöka få ett helhetsperspektiv på produktionen och det arbete som görs på företagen i dag. De små och medelstora företagen har det svårare i dag, det har flera sagt före mig. Det handlar om kunskaper och resurser. Det handlar också om att det inte alltid är så lätt för företag att tjäna på miljöprofilen. De måste därför få hjälp för att ta sig tid att genomföra sådant som de egentligen inte måste göra, men som för vår gemensamma framtid är otroligt viktigt. Jag har varit ute på företag och sett många exempel på hur företag jobbar med miljöfrågor på ett konstruktivt sätt och gör mycket för att driva på själva. Men det finns också många företag som inte gör det. Det är de företagen vi måste komma åt. De andra klarar sig bra. Vi måste komma ihåg att det ibland faktiskt är vår uppgift att ge den typen av riktlinjer. Som politiker i riksdag eller kommun kan vi inte hela tiden vänta på att saker genomförs ute i landet. Ibland måste vi se till att det ställs krav och att man är tvungen att genomföra vissa saker. Vi är över huvud taget dåliga på att ligga steget före. Det är lätt att om tre år, när vi har miljöredovisning, säga att det är väl bra att man har miljöredovisning. Men det är ju nu det måste ställas krav för att arbetet skall gå fortare så att vi kommer någon vart. Man säger att de stora företagen har lättare att satsa resurser på den här typen av arbete. Det är nog sant. Men det finns också exempel på stora företag som inte arbetar speciellt med de här frågorna, utan jobbar med dem på ett ytligt sätt. De behöver pushas. För att inte göra debatten så mycket längre vill jag avslutningsvis säga att kostnaden för miljörevisionen skall ligga på företagen. Det är meningen att de produkter som produceras i vårt land och som har stora miljöeffekter av olika slag också skall vara dyrare för konsumenterna. Det är också ett sätt att få ut miljövänligare produkter. Det finns mycket miljöförstörande produktion i företagen. Det vet vi. Vi arbetar naturligtvis samtidigt med att förändra skattesatser o.dyl. Det behöver jag nog inte ta upp i den här debatten. Som Kia Andreasson sade förut anser sig ju alla partier vara miljömedvetna. Vi har debatterat det många gånger förut.

Herr talman! Jag blev på olika grunder bekymrad över Kia Andreassons sätt att resonera. Vi har här i kammaren en gång tidigare i år hanterat frågan om obligatorisk miljörevision för företag, och grundligt redovisat och avvisat förslaget. Miljöpartiet har en tendens att återkomma med samma fråga flera gånger under ett riksmöte. Vi har i utskottet valt att anse att en gång under samma år kanske kan räcka. Herr talman! Jag skulle vilja ställa tre frågor till Kia Andreasson. För det första: Har Miljöpartiet funderat över hur man skall kombinera en svensk lagstiftning om obligatorisk miljörevision med ett för Sverige giltigt EU-direktiv, som har ett motsatt innehåll? Har Miljöpartiet funderat över hur den juridiska frågan skall lösas? För det andra: Kia Andreasson sade i ett tidigare sammanhang i dag att producentansvaret inte har kommit i gång. Om man säger så bör man ha någon saklig grund för uttalandet. När jag har fått Kia Andreassons kommentar skall jag på den korta tid som då står till buds, herr talman, redovisa några saker kring producentansvaret. Men först vill jag alltså höra Kia Andreassons svar på vilken grund hon har för att säga att producentansvaret i Sverige inte har kommit i gång. Jag ber herr talman, att som vanligt lyssna noga på det svaret liksom på svaret på den tredje frågan. Kia Andreasson säger att Miljöpartiet vill att kommunerna skall utföra insamlingen av produkterna. Miljöpartiet brukar tala om att man skriver den kommande miljöbalken tillsammans med den socialdemokratiska regeringen. Jag utgår från att det Kia Andreasson säger i frågan blir verklighet i den lagstiftning som nu är på väg, och att Miljöpartiet kommer att se till att det vi hittills har kallat producentansvar kommer att ändras på ett sådant sätt att det är kommunerna som skall sköta hanteringen. De tre frågor som det skulle vara intressant att få belysta är alltså: Hur tänker man knäcka den juridiska frågan gentemot EU, med särskild lagstiftning som går tvärs emot en i Sverige gällande EU-bestämmelse? Vilken grund har Kia Andreasson för att säga att producentansvaret i Sverige inte har kommit i gång? Är det Kia Andreassons och Miljöpartiets mening att kommunerna skall sköta hanteringen framöver?
Herr talman! När det gäller frågan hur det skall gå ihop med de juridiska direktiven i EU om vi får en obligatorisk miljöredovisning vill jag säga att jag inte finner något direkt motsatsförhållande. Jag förstår inte att Lennart Daléus ser något sådant. När jag har läst vad den frivilliga miljöstyrning och miljöredovisning som EU förespråkar innebär har jag inte funnit att det är så stora skillnader. De har lägre krav. Inom EU är det minimikrav på alla sådana här områden. Men det kan man kombinera. Nu är det ju frivilligt, men på sikt måste väl EU:s ambition också vara att fler och fler skall ansluta sig så att man fångar upp alla företag. Det är inte ett motsatsförhållande, utan snarare tvärtom. Vi har i vårt land fått insikten, vi har börjat och vi är positivt inställda. Jag tycker inte att det skulle vara någon svårighet. När det gäller producentansvaret säger jag som jag gör därför att jag har sett vad det som har gått ut till affärerna innebär. Alla enskilda detaljister har ansvaret att kunden kan komma tillbaka med förpackningar som de har köpt i affären. Det fungerar inte i dag. Tänk om jag skulle gå till min lilla kvartersbutik med alla förpackningar jag har köpt där. Vad kommer innehavaren av affären då att göra? Affärerna har inte fått i gång ett system med någon som tar hand om förpackningarna. Jag menar att kommunerna ju har pappersinsamling, och de har iglos för glasåtervinning. De har skött det på ett tillfredsställande sätt i min hemkommun.
Herr talman! Svaren börjar utkristallisera sig. På den första frågan, nämligen hur Miljöpartiet har tänkt sig att man skall kombinera en svensk lagstiftning med strängare inriktning än ett för Sverige gällande EU-direktiv om frivillighet när det gäller miljörevision, säger Kia Andreasson att hon inte tycker att det borde vara några svårigheter. Jag har förstått svaret och tagit det till mig. Beträffande den andra frågan visar Kia Andreasson att man i Miljöpartiet inte riktigt har förstått innebörden av producentansvaret. Kia Andreasson säger att producentansvaret innebär att man kan komma tillbaka till butiken med sina förpackningar, som butiken då skall ta ha hand om. Men, herr talman, så är det inte. Det finns inget stöd för ett sådant resonemang. I de svenska förordningarna på det här området sägs det att producenten är skyldig att ta hand om uttjänta produkter. Det kan, som i det här fallet, röra sig om förpackningar. Men det är alltså inte på det sätt som Kia Andreasson beskriver. Det handlar om att göra det möjligt att lämna tillbaka förpackningar, men detta har inte alls med butikerna att göra. Kia Andreasson nämner dock inte att producentansvaret har kommit i gång på område efter område. Näringslivet organiserar sig. Olika materialbolag skall ta hand om produkter. Kretsloppsråd bildas, och insamling är på gång för produkter för vilka producentansvaret gäller. Producentansvaret är på väg in för produktgrupp efter produktgrupp. Jag tror att jag kan tillåta mig att säga att detta är en följd av den förra regeringens initiativ. På den tredje frågan har jag alltså inte fått något svar, och svaren på de två första frågorna förskräcker.
Herr talman! Om man jämför EU:s förordning om frivillig miljöstyrning med innehållet i mina och Miljöpartiets motionsförslag framgår det att det inte finns några motsättningar. Det är ju samma riktlinjer. Det handlar bara om små detaljer och om en utvidgning där, men något direkt motsatsförhållande är det inte fråga om. Jag har en kompis som har en affär. Den här kompisen har visat mig direktiven när det gäller producentansvaret. Jag har dem på mitt rum. Jag kan dem inte utantill, men jag är helt övertygad om att jag har rätt i det här fallet. Jag skall senare söka upp Lennart Daléus. Då skall jag visa honom föreskrifterna. Av dessa framgår att förpackningar som säljs måste tas tillbaka. Jag kan inte förstå att Lennart Daléus förnekar att så är fallet. Den tredje frågan skall jag nu svara på. Det gäller kommunerna. I och för sig anser jag att jag redan har svarat. Jag tycker att kommunerna har skött insamlingen mycket bra. Det finns ingen anledning att ändra här och välja en annan myndighet. För kommunerna är det bara att fortsätta med det arbete som de påbörjat.
Herr talman! Jag blir alltmer klar över vad Kia Andreasson menar med det första svaret. Hon säger att skillnaden mellan frivillighet och ett obligatorium när det gäller den miljörevision som hon talar om är detaljer som kan utvidgas litet grand. Nu förstår jag hennes förslag i motionen. Det andra svaret grundar hon uppenbarligen på uppgifter från en kompis som har en affär. Det må man väl kunna göra. Men förordningarna innehåller inte det som Kia Andreasson beskriver. Det må vara mig förlåtet att jag säger - jag var nämligen med när förordningarna skrevs - att det inte talas om någon skyldighet för affärer att ta emot förpackningar på det sätt som Kia Andreasson beskriver. Detta kan lätt kontrolleras i efterhand, så det är inget stort bekymmer. Min tredje fråga, herr talman, gällde inte riktigt det som Kia Andreasson tog upp i sitt svar. Jag frågade nämligen om Miljöpartiet kommer att se till att det i den kommande miljöbalken finns med förslag om att kommunerna skall åläggas att utföra den hantering som inbegrips i begreppet producentansvar.
Herr talman! Jag förmodar att vi gör det. Vi har ju uttryckligen skrivit i våra motioner att det skall vara på det viset. Slutligen: Jag kan inte förstå att Lennart Daléus bara tar upp svårigheter och söker problem. I stället kunde han väl vara positiv. Det bevisar emellertid hur Centerpartiet löser miljöfrågorna när det kommer till kritan. Orden är, som sagt, vackra. Men när det blir fråga om handling är det bara problem och svårigheter; detta för att undfly att handla.

Herr talman! Den borgerliga regeringens förslag om en avreglering av järnvägstrafiken, som blev riksdagens beslut 1994, hann aldrig genomföras. I linje med den återställarpolitik som Socialdemokraterna fört alltsedan maktövertagandet återkallades detta riksdagsbeslut om en avreglering. Någon förändring i riktning mot ökad konkurrensutsättning av denna trafik kom aldrig till stånd, vilket det nu finns anledning att beklaga. I betänkande 1995/96:TU12 tycks dock den socialdemokratiska regeringen ha kommit till insikt om att i varje fall godstrafiken bör kunna tåla konkurrensutsättning, om än med klara restriktioner. Till den saken återkommer jag senare. till Banverket och skall där placeras i en ny administrativ enhet. Med en sådan lösning tillgodoses ett krav som vi moderater framfört vid upprepade tillfällen. Därmed läggs en av grundstenarna till en förändring i riktning mot konkurrensneutral upphandling av all järnvägstrafik. Herr talman! Sammantaget kan det konstateras att anslaget i regeringens proposition om nya förutsättningar för järnvägstrafiken är positivt för den framtida utvecklingen av denna trafik. Dock anser vi moderater på några punkter - delvis gemensamt med Folkpartiet och på någon punkt med kds - att det lilla steg mot förändring som nu tas på många punkter är klart otillräckligt. I reservation nr 1 har vi gemensamt med Folkpartiet utvecklat vår inställning till regeringens förslag. Vi framför vår uppfattning, nämligen att persontrafiken på järnväg helt bör avregleras. Därmed skulle även frågan om trafikhuvudmännens möjligheter att trafikera banor i angränsande län ges en konstruktiv lösning. De argument om effektivitetsvinster och utvecklingskraft som regeringen i propositionen åberopar, när man vill genomföra avregleringen av godstrafiken, måste enligt vår mening fullt ut kunna gälla även för persontrafikområdet. Vi föreslår därför att regeringen snarast återkommer med ett förslag som leder till fri konkurrens även inom persontrafiken. Förslaget till förändring inom godstrafikens område har positiva inslag.

Herr talman! Under våren 1995 väcktes många motioner i trafikutskottet på många områden, men alla avslogs av riksdagen ganska snabbt med en enda motivering: Det sitter en kommunikationskommitté. Därför är det litet förvånande att man nu rycker ut en stor och väsentlig del och lägger ett förslag på riksdagens bord. Som jag ser det strider det egentligen mot 1988 års trafikpolitiska beslut. Kommittén skulle ha en helhetssyn på alla områden när det gäller kommunikationer, framför allt järnvägen. Då talade man om det var rätt att skilja ut Banverket från SJ. Här rycker man ut en bit och lägger fram ett förslag. Jag kan inte se annat än att man gör det av ideologiska skäl. Det är en kapitulation för Rail Forums påtryckningar. Det går i dess anda: man skall avreglera. Nu begränsas detta till att bara gälla godstrafikområdet. När det gäller persontrafiken har man väl insett att om man skulle göra likadant skulle man mista resenärer. Därför har man undantagit persontrafiken och inriktat sig på godstrafiken. Nu talar man om att SJ skall få en företrädesrätt till banfördelningen när det gäller godset. Det är ingenting som säger att företrädesrätten innebär att man också skall transportera gods, utan företrädesrätten kan tolkas så att det bara innebär att man får köra först. Det sägs inte vad som skall transporteras. Det unika är att både ägarna och de fackliga organisationerna är helt överens om att detta är en förkastlig proposition. De vill egentligen att riksdagen skall avslå den, så att regeringen skall kunna komma tillbaka och en större helhet uppnås. Man räknar med att det skulle kunna uppstå ett minus på 500 miljoner kronor om SJ skulle mista de systemtåg som trafikerar i dag. Det skulle vara intressant att veta vad som då kommer att hända på SJ:s område. SJ har pressats till rationaliseringar och minskad personalstyrka. Enligt de redovisningar SJ har lämnat har SJ Gods för första gången gått med vinst under augusti månad 1995. Detta har det inte tagits någon som helst hänsyn till. Jag tycker att detta är beklagligt. Man skall alltså införa konkurrens på spår. Resultatet kan bli att vi får färre, och inte fler, godstransporter på järnväg, eftersom samordningsfördelarna blir färre eller bortfaller. Också detta strider mot 1988 års trafikpolitiska beslut som innebar att vi skulle ha fler godstransporter på järnväg. Jag är rädd för att förhoppningarna i propositionen om ökad järnvägstrafik bara blir tomma förhoppningar, i föga samordning med den råa verkligheten. Det finns också anledning att reagera mot de något krystade argumenten i propositionen om att detta skulle vara EU-regler för transportpolitik på järnväg. Så är inte fallet. Inget annat land har gått den väg som nu förespråkas här - det redovisas faktiskt också i propositionen. Man kanske borde vara litet försiktig när det gäller EU:s trafikpolitik avseende avregleringar m.m. Sverige har gått längre i det avseendet, och EU är definitivt inte inne på samma linje. Man kan se vad som nu händer. Titta på Frankrike i dag! Det är stora strejker på gång där, därför att man tror sig kunna genomföra någonting emot folkets vilja. Det är väl bara vi svenskar som är litet flata här. Jag tror inte att man kommer att gå den här vägen ute i Europa, och det ser inte heller ut att finnas någon möjlighet till det. Konkurrensen lovordas från flera håll i dag. Men förra gången vi diskuterade denna fråga här i kammaren talade vi också om de utredningar som finns kvar än i dag, och som visar att om man skall ha konkurrens på järnväg krävs det egentligen fyra spår. I dag är 80 % av järnvägen enkelspårig. Skulle man då införa konkurrensen mellan Stockholm och Älvsjö, eller mellan Stockholms Central och Tomteboda, där man kan köra i kapp med varandra? Det finns ju en getingmidja mitt emellan dessa platser, så det blir en ganska kort sträcka att verkligen konkurrera på. Ingen kan komma ifrån att SJ har konkurrens. Såväl lastbilstrafiken som sjöfarten är stora konkurrenter. Konkurrensen minskar knappast nu när utländska långtradare och lastbilar enligt den bestämmelse som nu införs skall få mäta upp till 25,5 meter. Det innebär att de utländska åkare som kommer hit kommer att kunna konkurrera på ett helt annat sätt än i dag, när vi fortfarande bara får köra med lastbilar som är 24 meter långa. Det skall bli intressant att se vad dessa regler kommer att innebära för svensk lastbilstrafik och för SJ:s konkurrensförmåga. Om SJ mister systemtågen, vilket alla tror kommer att hända, kommer det att få svåra och, som jag ser det, farliga följder för I dag finns det fristående bolag för godstrafiken som SJ samarbetar med och som fungerar bra enligt den information som jag fått. Det gäller t.ex. Sydtåg i Skåne, BK Tåg och flera andra operatörer som kör fram till stomjärnvägen där sedan SJ tar över. Jag kan inte se att situationen skulle bli bättre för att man ersätter statliga monopol med privata monopol. Risken är i stället att man avsäger sig möjligheten att på politisk väg styra en fortsatt godshantering på järnväg. Det tycker jag skulle vara olyckligt. Att överföra ansvaret för banfördelning och trafikledning till en särskild myndighet tycker jag verkar knepigt. Det förefaller som om man skall bygga upp en ny byråkrati. Det dröjer väl inte länge förrän det blir en ny generaldirektör på den myndigheten. Detta är inte att effektivisera och rationalisera på det sätt man kommit överens om. Jag tror att den banfördelning och trafikledning som finns inom SJ i dag är bra och fungerar väl. Det behövs ett komplicerat system för att se till att allt fungerar. Det finns olika slags tåg: lokala tåg som går till stomjärnvägen, snabbtåg, vanliga tåg och godståg som alla har olika farter. För att detta skall fungera på ett tillfredsställande sätt och så att inga trafikfaror uppstår, måste man ha en väl fungerande trafikledning. Efter vad jag vet i dag har trafikledningen fungerat väldigt bra. Inga olyckor har skett som man kan skylla direkt på trafikledningen. Nu är vi på väg att slå sönder detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 som är fogad till detta betänkande. Jag står givetvis bakom de övriga också, men för att spara litet tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 5.
Herr talman! När man lyssnar till Karl-Erik Persson är det ganska lätt att göra jämförelsen med det svenska spårsystemet, som enligt hans egen redovisning är till 80 % enkelspårigt. Vänsterpartiets program innehåller inte särskilt stora visioner när det gäller att försöka få ökade godsmängder på järnvägsområdet. Vänsterpartiet vill slå vakt om det monopol som i och för sig fungerat med de regler olika regeringar har satt upp, men som inneburit att man inte på något sätt kunnat ta hand om den ökande andel av godsflöde som finns i landet. Nivån på andelen godsflöde i järnvägstrafik har legat i stort sett stilla. Om vi menar allvar med att använda oss av de investeringar vi har beslutat om, att öka trafikutbudet och att öka möjligheterna att köra större godsflöden på järnväg krävs det fler aktörer och nya idéer. SJ har gjort ett bra jobb och förbättrat sitt resultat och sin effektivitet. Genom en stimulerande konkurrens tror jag att vi kommer att märka att det finns ytterligare möjligheter att öka godsflödet, och därmed sänka kostnaderna för dem som vill nyttja dessa tjänster.
Herr talman! Jag har otroligt stora visioner för svensk godshantering, oavsett om den sker på järnväg, väg eller i sjöfart. Men jag tror inte att ett privat monopol blir bättre än ett statligt monopol. Det enda man skulle åstadkomma med det är att minska insynen och den politiska styrningen. Detta är inte jag beredd att acceptera. På andra områden kan man se hur privata monopol bildas - och det är just vad som kommer att ske här. När de privata monopolen kommer in har man ingen styrning. Köp-och-sälj-metoderna är förödande för svensk ekonomi. Det kommer de att vara även för godstrafiken. I framtiden tror jag att godsflödena kommer att se annorlunda ut. Det finns en annan sorts industri i dag som producerar lättare varor. Det kommer att bli svårare för SJ att köra detta gods. Det kommer att kräva andra lösningar än dagens när det gäller både vagnparken och snabbheten. Jag tror att SJ hör till dem som har bäst förutsättningar att klara av detta. Det behövs därför en politisk styrning bl.a. för att se till att man får det kapital som behövs för att skaffa en ny vagnpark för det lättare godset. Jag tror inte att stål och skogsproduktionen i framtiden kommer att se ut som i dag. Detta är min vision: Vi skall se till att det finns kapital så att vagnparken, sjöfarten och lastbilstrafiken - som vi tyvärr måste ha kvar - skall fungera på ett bättre sätt.
Herr talman! Det var inte mycket till vision Karl Erik Persson lyckades prestera. Han talar om att han vill ha en ökad politisk styrning, och att vi därigenom skall kunna åstadkomma en bättre och mer attraktivt godstrafik i landet. Jag måste säga att jag har svårt att förstå den inriktningen, men vi har naturligtvis olika utgångspunkter. Det är bara att se till den utveckling som EU ändå har visat på det här området. Det talas om att man måste hitta nya lösningar. Enligt mitt sätt att se ligger inte lösningen i en ökad politisk styrning och ett ökat politiskt inflytande. Det kan ske genom att nya aktörer får möjlighet att pröva sina idéer och bärkraften på de lösningar som de är beredda att ta till. Om landet kan locka till sig ytterligare godsflöden till vårt järnvägssystem förbättras därigenom trafikflödet totalt sett genom att landsvägstrafiken avlastas. Dessutom får vi en miljöförbättring till stånd, eftersom vi är överens om att järnvägen är ett miljövänligt alternativ. Jag kan dela den uppfattning som Karl-Erik Person har, att SJ har lyckats i vissa delar. Det talar för den lösning som vi pläderar för. SJ är en kompetent godstransportör, det tror jag att vi kan vara överens om. Därför finns det ingen anledning att tro att de kunder som vill köpa egna lösningar skulle kunna konkurrera ut SJ. Det kan bara bli ett kraftfullt komplement, och det är dit som vi skall komma.
Herr talman! Lars Björkman talade om min framtida vision. Ja, allting är väl relativt. Om Lars Björkman inte tycker att jag har någon vision, får ju det stå för honom. Jag tror faktiskt att man inom EU har lika svårt att bestämma sig i det här fallet som i alla andra fall. Man jobbar med vissa detaljer. Jag har ju hört litet grand om vad man diskuterar i EU när det gäller transporter. Det är väl inte så glädjande att man inte satsar så mycket på järnvägstrafiken. Tyvärr är det så. Fortfarande är det lastbil som gäller för transporter. Däremot har man diskuterat andra alternativ som inte finns med i det här betänkandet. Man talar mycket mer om sjöfart, och framför allt sjöfart och kanaltrafik. Det är inte aktuellt för oss, och det berörs ju inte i det här betänkandet. Men sjöfarten kommer mer och mer i alla fall när det gäller EU. Problemen är egentligen utbyggnad av järnväg i både nordlig och sydlig riktning. Alperna kan man inte göra så mycket åt. Järnvägstunnel genom Alperna är ett dyrt alternativ. Man måste då utnyttja den befintliga delen. Därmed får trafikledningen en större betydelse än vad den har i dag. Man måste hitta likartade system för att leda trafiken på ett bättre sätt. Såvitt jag förstår är det ganska dåligt ställt beträffande trafikledning, i alla fall i vissa länder. Därför är det bra att SJ har haft detta under sin hatt. Tyvärr kommer vi i dag att besluta om att det inte skall fortsätta att vara så, och det tycker jag är olyckligt.

Herr talman! Först vill jag instämma med Karl Erik Persson om att Kommunikationskommittén rimligen borde ha haft detta med i sin utredning. Det här handlar om ett helhetsperspektiv på den framtida trafikpolitiken. Järnvägens framtida förutsättningar måste grunda sig på hänsyn tagen till flera aspekter, dels en samhällsekonomisk aspekt, dels en företagsekonomisk aspekt. Andra aspekter som också är aktuella i det här sammanhanget är transportbehovet totalt sett, standard och tillgänglighet. Med företagsekonomisk lönsamhet avser jag främst att det finns små fungerande matarbolag och andra mindre operatörer, t.ex. IBAB, som har en bra trafik och nya lösningar. Vi ser inget ont i sig att små eller stora operatörer agerar. Vi kan inte se att privata operatörer skulle utgöra ett hot mot den totala järnvägstrafikens utveckling. När det gäller samhällsekonomisk lönsamhet tänker jag främst på miljön. För oss är det en förutsättning att man skall ta hänsyn till miljön vid de flesta politiska beslut som fattas i denna kammare, så också vid trafikpolitiska beslut i allra högsta grad. Vårt primära mål när det gäller kommunikationer är alltså att man skall klara miljökraven samtidigt som vi vill ha bra service och fungerande kommunikationer med god tillgänglighet. När vi talar om transportbehovet avser vi det totala transportbehovet som är landburet och det kommande landburna transportbehovet. Vi sticker inte under stol med och vi har inga problem med att erkänna att vi vill att det skall gå trafik - det skall alltså ske en nettoöverföring - från väg och flyg till järnväg. Vi tror att standarden kan höjas genom nya utvecklingsmöjligheter och konkurrens. Men vi tror inte att konkurrensen skall vara intern i så stor utsträckning som propositionen föreslår. Vi kan redan se en hård konkurrens från andra landburna transporter, främst från vägtrafik. Slutsatsen av det här resonemanget är att miljön står i centrum. Den måste vara en förutsättning för andra positiva fördelar som järnvägen ger. Vi har också noterat att utskottet påpekar detta i betänkandet, att miljö är viktig. Jag vill då kommentera dagens debatt som verkar litet avslagen, möjligtvis för att vi har debatterat denna fråga ett antal gånger. Man får inte fastna i en ideologisk fälla när det gäller avreglering där två synsätt bollas mot varandra, såsom Lennart Fremling påpekade, även om han kanske tyckte att det var bra. En ideologisering i stället för en pragmatisering är nödvändigtvis inte alltid bra. Det kan vara bra att vara principfast i vissa fall, men i det här fallet finns det utrymme för sådana pragmatiska synsätt och lösningar som kanske gör att andra syften prioriteras högre. Vi har ofta egna modeller i stället för vanliga traditionella synsätt. Vår modell här bygger alltså på att volymen i sig skall höjas och att det statliga företaget SJ skall ha ensamrätt så länge dessa transporter sköts på ett tillfredsställande sätt. När SJ inte klarar det kommer trafikeringsrätten automatiskt att gå över till en annan operatör, under förutsättning att SJ fortfarande går med lönsamhet. Det får inte bli så att det inte är någon som är beredd att ta över. Fördelarna med detta är att man sporrar SJ till att öka sin service. Problemet för SJ är att volymen är alldeles för låg på vissa sträckor och att man har så höga priser att små företag - sågverk och annat - inte har möjlighet att utnyttja järnvägstransporter, även om de skulle vilja det. Detta var då kritik mot SJ, men vi vill inte straffa SJ för det faktiska arbete som man har lagt ner. Detta är första året som man har ett nollresultat, och det måste man ta hänsyn till. Vi tror inte att en avreglering är svaret på frågan hur man skulle kunna förbättra trafiken totalt sett. Jag vill därmed fråga den borgerliga sidan - jag tänker då främst på moderaterna - om man delar vår syn att järnvägen är ett miljövänligt alternativ som bör gynnas i så stor utsträckning som möjligt. Kan man i så fall garantera att avreglering är det bästa alternativet? Och vad grundar man det på? Detta om godstrafiken. Vi noterar med glädje att regeringen har föreslagit en partiell avreglering av persontrafiken. Det är precis det som vi föreslog i vår motion i våras om kommunikationer. Det är roligt att notera att vi låg steget före där också. Det stämmer även bra överens med det förslag som presenterades i Boverkets rapport Reseuppdraget - om regional trafikstyrning. Ytterligare medel för att öka planeringsmöjligheterna skall överföras till regionerna, dvs. länen, för att man skall kunna integrera de olika transportsätten. En partiell avreglering på personsidan kommer att gynna trafiken precis i den mening som Boverket har uttalat i sin rapport, som inte avsåg just det här området. Vi hade framställt sex yrkanden, varav det sjätte inte fick komma med. Det handlade om ett nationellt investeringsprogram för att öka bärigheten. Det är självfallet relevant för att konkurrenskraften skall ökas. Men det yrkandet fick vi alltså med. Däremot har vi en reservation om att man skall införa en form av investeringsbidrag. Vi har inte föreslagit någon konkret modell för detta, men syftet är att nationella privata operatörer skall få ökade möjligheter till ny tågmateriel. Järnvägen är en oerhört kapitalintensiv bransch och väldigt begränsad eftersom trafik bara kan bedrivas på två spår. Därför menar vi att om man i framtiden skall ha seriösa små operatörer som har god överlevnadsförmåga måste man stötta dem ekonomiskt. Rullande materiel har hittills varit ett problem, inte minst därför att SJ har haft tillgång till en större del av denna. Man har också skrotat mer än man har sålt. Jag vill därmed yrka bifall till reservation 4 om godstrafik. Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 4.
Herr talman! Elisa Abascal Reyes ställer en direkt fråga till mig om vår inställning när det gäller SJ som ett gott miljöalternativ. Redan i en tidigare replik, liksom i mitt anförande, betonade jag just att tågtrafik över huvud taget är ett bra miljöalternativ. Men vi måste naturligtvis driva företag på marknadsekonomiska grunder. Vi kan inte kommendera fram transportlösningar för att det politiska systemet, som man har sagt tidigare, kräver det. Marknaden söker de lösningar som ur företagens och godsflödets synpunkt är de mest fördelaktiga. Genom att visa kreativitet och öppenhet och genom att våga pröva nya möjligheter hävdar jag att vi ger de här järnvägslösningarna en chans. Vi kan inte stelbent hålla fast vi de lösningar som Elisa Abascal Reyes och Miljöpartiet och vissa andra partier hänger sig åt. De tror att om vi har ett monopolföretag som upprätthåller trafiken kommer miljöaspekterna att uppfyllas gott och väl. Men det blir väldigt litet gods att frakta. Transportköparnas lösningar är inte alltid de som monopolföretaget kan erbjuda. Därför är mångfalden på det här området en förutsättning för att miljöanpassning verkligen skall kunna växlas in till de vinster vi förutsätter att man har.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tolkar det så att moderaterna anser att järnvägen är ett miljövänligt transportalternativ. Däremot tycker de inte att järnvägen bör gynnas i så stor utsträckning som möjligt. Min fråga gällde om avreglering i så fall var det bästa alternativet. Jag vill då vända på frågan. I stället undrar jag om Lars Björkman anser att avreglering är viktigare än miljön. Är det mindre viktigt att ge järnvägen förutsättningar för att öka den totala trafikvolymen så att man får miljöpositiva effekter än att avreglera? Jag vill understryka att vi inte är stelbenta. Det kan vi absolut inte bli anklagade för. Vi har här föreslagit en egen alternativ modell, och det är mer än vad både den borgerliga och den motsatta sidan har kunnat prestera.
Herr talman! Miljöfrågorna löses inte genom att vi rider på dogmer och principer. Vi måste också våga pröva de möjligheter som står till buds och som vi kan skapa i framtiden för att få ett ökat godsflöde på spåren och därmed avlasta landsvägstrafiken. Detta har jag redan tidigare framfört. Om vi inte ger de nya krafterna möjlighet att antingen köra transporterna i egen regi eller låta SJ göra det på entreprenad och därmed nedbringa transportkostnaderna totalt sett hjälper det inte att järnvägen är ett miljömässigt bra alternativ. Den måste också utnyttjas. Därför hävdar vi att en avreglering ger incitament för en ökad trafik. Därför är en avreglering bra.
Herr talman! Men snälla Lars Björkman, vem är det egentligen som rider på dogmer och principer? Inte är det Miljöpartiet i alla fall. Vi har tillåtit oss att föreslå en ytterst pragmatisk lösning för det här specifika ändamålet. Moderaterna hävdar via Lars Björkman att avreglering är det bästa alternativet. Det är inte obekant vare sig för mig eller för någon annan här i kammaren att moderaterna förespråkar avreglering titt som tätt. Eftersom de tycks tro att det är en mirakellösning på alla problem oavsett problemets karaktär måste jag tyvärr återigen påpeka att jag är av en helt annan uppfattning, vilket säkert inte är okänt. Jag vill fråga Lars Björkman om han över huvud taget har läst vårt förslag. Vi är ingalunda några ihärdiga försvarare av något monopol. Tvärtom har vi föreslagit ett alternativ som ökar möjligheterna för större transportvolymer. Nu borde jag väl inte ha ställt den här frågan till Lars Björkman eftersom han inte har någon tid kvar. I vårt förslag försvarar vi alltså inte monopolet ur principiell synvinkel. Vi förespråkar inte heller avreglering helt dogmatiskt, utan att ta hänsyn till de speciella förutsättningar och den konkurrens i förhållande till andra transportsätt som järnvägen har.